Fru talman! Jag kan inte påstå att jag är jättelycklig över att påbörja debatten 17-18 minuter i 5, men jag får väl då lyckliggöra den ovanligt välbesökta kammaren genom att prata extra länge, så att jag kan hålla ut till kl. 17 när alla förväntansfulla ledamöter vill votera. Fru talman! Vi ska nu diskutera propositionen En rättvisare och tydligare arbetslöshetsförsäkring. Vi moderater har ofta synpunkter på innehållet i regeringens propositioner. Den här gången kan vi reagera redan på titeln. Det finns väldigt lite i propositionen som indikerar att den skulle göra arbetslösheten vare sig rättvisare eller tydligare om den bifölls. För oss är det inte bara symboliskt när arbetsmarknadsutskottet har valt att i stället döpa sitt betänkande till Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen m.m. Vad innehåller då den här propositionen, fru talman? Jo, regeringen säger att man nu ska fortsätta på det förändringsarbete som påbörjades i våras. Det var när riksdagen beslöt att införa den aktivitetsgaranti som alltfler arbetslösa väljer att förkorta AGA. Vi moderater efterlyste redan då mer kraftfulla och framför allt mer individuellt inriktade åtgärder för att hjälpa de människor som har fastnat i långtidsarbetslöshet, mer fantasi i arbetsmarknadspolitiken. Vi pekade på att vi måste ge de människor som har invandrarbakgrund och är arbetslösa bättre kunskaper i svenska språket så att de kan hävda sig på arbetsmarknaden. Vi pekade när det gäller långtidsarbetslösa ungdomar på vikten av att avhjälpa de brister som finns i ungdomsskola, ordna ett individuellt lärlingssystem i gymnasieskolan och satsa på en kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning värd namnet. Vi pekade när det gäller de äldre på arbetsmarknaden på behovet av att tillvarata dessa människors erfarenheter och kunskaper och att tillämpa okonventionella arbetsmetoder. Vi kan t.ex. jämföra med det initiativ som det moderata socialborgarrådet i Stockholms stad har tagit, när hon har inlett ett samarbete med ett privat bemanningsföretag och där man på en månads tid lyckades få ut 70 långtidsarbetslösa i riktiga jobb. Däremot sade vi när de här frågorna behandlades i våras nej till aktivitetsgarantin, AGA. Vi gjorde det på goda grunder. Det fanns inget beslutsunderlag värt namnet när riksdagen behandlade frågan i våras. Vi sade ungefär så här. Vi tycker att aktivitetsgarantin låter som ett ganska vettigt förslag, om man uppfattar det som en önskvärd attityd från arbetsförmedlingarnas sida, dvs. om man ska uppfatta förslaget så att arbetsförmedlingarna inte bara mekaniskt ska stämpla a-kassekorten för de långtidsarbetslösa, utan i stället bekymra sig för dem som har hamnat i den situationen. Om avsikten är att arbetsförmedlingarna ska koncentrera mer av sina resurser på just den gruppen, om man vill sända signalen att arbetsförmedlingarna inte får släppa taget om dem som är långtidsarbetslösa är det ett bra förslag. Om det handlar om att arbetsförmedlingarna ska ge de långtidsarbetslösa en mer personlig service och ta vara på vars och ens behov och utveckla deras möjligheter är det bra. Vi sade, som sagt var, nej till förslaget om aktivitetsgaranti. Vi gjorde det därför att vi befarade att det inte var detta som AGA handlade om. Vi misstänkte i stället att det var en ny arbetsmarknadspolitisk volymåtgärd. Och precis så, fru talman, har det blivit. Nu är vi mitt uppe i en brinnande högkonjunktur. Många företag skriker efter folk. Alla ansträngningar borde då inriktas på att försöka få ut så många människor som möjligt på arbetsmarknaden, men i stället ägnar sig regeringen, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet åt att dra bort folk från arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsstyrelsen är i dag helt inriktad på detta. De reguljära AMS-åtgärderna har ökat med mer än 25 % sedan november förra året. De borde ha minskat. 25 000 människor är snart satta i den s.k. aktivitetsgarantin - den aktivitetsgaranti som de långtidsarbetslösa i mejl och pressklipp kallar omväxlande AGA, vuxendagis, tvångsarbete och slutförvaring. Trots den starka konjunkturen ökar alltså arbetsmarknadspolitiken kraftigt. Detta är, fru talman, statistikpolitiken i sin prydno. Alltmer går ut på att flytta de arbetslösa i statistikkolumnerna så att målet 4 % arbetslöshet kan nås. Här är också aktivitetsgarantin central. Den här statistikpolitiken skadar arbetsmarknaden. I de regioner och de branscher där det finns överhettning förvärras flaskhalsproblemen. Det är möjligt att statistikpolitiken gagnar regeringen. Det kanske är så att regeringen kan knapra åt sig någon procent i SIFO-siffrorna genom att slå sig för bröstet och säga att "Hurra, nu har vi nått målet 4 % öppen arbetslöshet". Men det gagnar definitivt inte de arbetslösa, som förblir arbetslösa och bara flyttas runt i statistikkolumnerna. Vad hjälper det, fru talman, om knappt 4 % är öppet arbetslösa när samtidigt över 3 % är satta i AMS-åtgärder, när 75 000 är latent arbetssökande, dvs. vill ha jobb och kan jobba men inte söker aktivt, när 100 000 arbetslösa är satta i det s.k. kunskapslyftet och när mer än 4 % är studerande som söker jobb, långtidssjukskrivna eller förtidspensionerade av arbetsmarknadsskäl? Om man tittar på dem mellan 16 och 64 år som vår statiska centralbyrå räknar som tillhörande arbetskraften - den arbetsföra befolkningen - ser man att nästan 1 miljon människor eller 18 % står utan ett riktigt jobb. Det är inget att yvas över. Nu ska andra steget tas i det förändringsarbete som påbörjades i våras. Nu ska också arbetslöshetsförsäkringen göras om. Men man gör ingenting åt de egentliga problemen. Arbetslöshetsförsäkringen har varit tänkt att vara en omställningsförsäkring. Den ska skydda oss mot stora inkomstbortfall om vi oförskyllt skulle drabbas av arbetslöshet. Vi ska inte behöva gå från hem och hus. Vi ska få en frist. Vi ska få en möjlighet att med inkomster från a-kassan få tid på oss att söka ett nytt jobb eller kanske utbilda oss för att ta ett jobb i ett annat yrke. Men så här fungerar det inte. Arbetslöshetsförsäkringen skyddar bara mot inkomstbortfall upp till en inkomst på mellan 15 000 och 16 000. Därför har SACO nu satt en tilläggsförsäkring i sjön. TCO är på god väg. Det är inte heller en omställningsförsäkring, utan i stället har arbetslöshetsförsäkringen utvecklats till att bli en sorts medborgarlön för insiders på arbetsmarknaden. Expressen berättade härförleden om den yrkesutbildade Anders. Han var 35 år, och han har försörjt sig på a-kassa i snart nio år - större delen av sitt yrkesliv. Han hade ingen lust att flytta. Han hade ingen lust att utbilda sig till något annat yrke. Han trivdes med sitt yrke, även om han inte jobbade i det. Han hade ingen lust att veckopendla. Han kunde tänka sig högst en timmes arbetsresor. Där gick gränsen. Han hade nämligen massor att göra hemma. Så hade han byggt upp en väldigt fin relation till sina barn. Det är inget konstigt med detta. Anders delar denna ambition med en massa unga familjefäder runtom i vårt land. Däremot är det förstås inte alldeles självklart att ambitionerna ska förverkligas på skattebetalarnas bekostnad. I vart fall kan jag försäkra kammarens ledamöter, fru talman, om att arbetslöshetsförsäkringen aldrig har varit tänkt att fungera på detta sätt. Ett problem är att arbetslöshetsförsäkringen inte bara har blivit en evig försörjningskälla för alltför många av dem som en gång har fått in en fot på arbetsmarknaden. Det är också så att arbetslöshetsförsäkringen, bl.a. genom att hålla de s.k. reservationslönerna uppe, har gjort det svårare för nytillträdande att komma in på arbetsmarknaden och få fotfäste där om de inte har en väldigt hög kompetens. Många ungdomar, invandrare och lågutbildade har fått erfara detta. Vi moderater, fru talman, vill återupprätta arbetslöshetsförsäkringen som en omställningsförsäkring. Det innebär att vi tycker att det ska finnas en gräns för hur länge man kan uppbära ersättning från försäkringen. Man kan diskutera längden på den ersättningsperioden. Till skillnad från regeringen tycker vi att äldre arbetstagare ska kunna uppbära ersättning längre tid än unga och nytillträdande på arbetsmarknaden. Men enligt vår uppfattning är kärnan att det bara ska vara möjligt att kvalificera sig för nya ersättningsperioder genom att arbeta. Detta lägger ett tydligt ansvar på den enskilde. Jag får tid av försäkringen till mitt förfogande, men jag måste också utnyttja den tiden. Jag kan få hjälp. Jag kan få hjälp av arbetsförmedlingen, som kan ägna sina resurser och sina kunskaper om arbetsmarknaden åt att ge mig service och hjälpa mig. Ansvaret är mitt. Därför behöver arbetsförmedlingen inte ägna sig åt terapiverksamhet. Jag ska ha service utifrån mina personliga behov och erfarenheter. Ansvaret är mitt. Därför behöver arbetsförmedlingen inte kontrollera mig och utöva sanktioner mot mig som är arbetslös. I moderaternas Sverige har arbetsförmedlingen bara en uppgift. Det är att ge arbetssökande och i och för sig också företag service och hjälpa dem att möta varandra. I socialdemokratins Sverige har arbetsförmedlingen fått dubbla roller. Dels ska den försöka hjälpa de arbetssökande, dels ska den ha tummen i ögat på de arbetslösa, se till att kontrollera de arbetslösa så att de sköter sig och se till att utöva sanktioner mot de arbetslösa. Så vill vi inte ha det. Vi vill ha en rak arbetslöshetsförsäkring som fungerar som en omställningsförsäkring och som lägger ansvaret där ansvaret bör ligga, och där samhället ägnar sig åt att ge service. Dagens proposition innebär att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet fortsätter på den inslagna vägen med delvis ändrade kontrollsystem och sanktioner och med delvis nya regler och sanktioner. Vi moderater deltar inte i den vandringen. Därmed, fru talman, ber jag att få yrka bifall till reservation 2. Det innebär förstås inte att vi inte skulle stå bakom de övriga tolv reservationer som vi har avgivit i betänkandet ensamma eller tillsammans med andra partier. Vi står givetvis bakom dem också, men jag nöjer mig här med att yrka bifall till reservation 2.

Fru talman! Jag vill börja mitt anförande med att konstatera att vi kristdemokrater står bakom alla våra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall enbart till reservation 3. Fru talman! En fungerande arbetsmarknad är en av de absolut viktigaste förutsättningarna för den svenska välfärdsmodellen. Utan ett levande och dynamiskt arbetsliv dräneras samhället på resurser, och många av de förmåner som vi alla tar mer eller mindre för givna försvinner. En väl fungerande vård och skola förutsätter ett väl fungerande näringsliv. Det är utifrån de här grundprinciperna som vi i dag måste diskutera hur vår arbetsmarknadsförsäkring ska vara uppbyggd samt vilka förmåner och regler som ska gälla. För oss kristdemokrater är det självklart att vi ska ha en allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring - allmän då vi anser att den ska vara öppen för alla på arbetsmarknaden, obligatorisk då vi anser att den ska vara solidariskt finansierad. Men förutom dessa självklara grundprinciper är det viktigt att arbetslöshetsförsäkringen fungerar i samklang med arbetsmarknaden. Vi anser därför att det ska vara en omställningsförsäkring som syftar till att de arbetslösa så snart som möjligt ska komma tillbaka i arbetslivet. Fru talman! Det är bl.a. därför vi anser att det är olyckligt med den nya inriktningen att man har en högre ersättning de första 100 dagarna. Denna förändring ger fel signaler, då det är oerhört viktigt att man redan från första dagen strävar efter att finna nya jobb oavsett inom vilket yrke eller på vilken plats jobben finns. Det är även principiellt fel att man i första hand stöttar de korttidsarbetslösa, då det är de långtidsarbetslösa som bär den tyngsta ekonomiska bördan av sin arbetslöshet. Samtidigt är det ett faktum att möjligheterna att få ett nytt jobb minskar med tiden som man går arbetslös. Vår modell för arbetslöshetsförsäkring tar hänsyn till dessa faktum. Vi inför ingen bortre parentes. Vi krånglar inte till regelverket genom att införa separata regler baserat på antalet dagar. Vi genomför en försäkring som ger 80 % av ersättningen beräknat över den senaste 24-månadersperioden. På detta sätt lämnas ingen utan skydd. Vår modell innebär att det lönar sig att ta nya jobb oavsett längd. Den förbättrar a-kasseersättningen över en 24-månadersperiod och underlättar för den enskilde att få fast jobb. Vi anser att egenfinansieringen i arbetslöshetsförsäkringen ska förstärkas samtidigt som arbetstagarna kompenseras genom ett höjt grundavdrag. Konsekvensen av dessa förändringar är en arbetslöshetsförsäkring som är bättre anpassad över konjunkturcykeln och som visar på kopplingen mellan en väl fungerande ekonomi och välfärd. Förutom dessa konkreta förändringar inom försäkringen är det viktigt att man ser över den nuvarande administrationen och den starka kopplingen till fackföreningsrörelsen. Enligt vår mening är det olyckligt att det finns en otydlig sammankoppling mellan ett privaträttsligt förfarande och den myndighetsutövning som fackföreningarna agerar utifrån då man beslutar om eventuell ersättning. Det är också ett faktum att större delen av dagens försäkringsersättning finansieras över statsbudgeten, vilket även Riksrevisionsverket påpekat i två kritiska utredningar. Regeringen bör därför snarast återkomma till riksdagen med ett konkret förslag om hur denna situation ska förändras. Fru talman! Förutom att vi har ett eget förslag om hur arbetslöshetsförsäkringen bör se ut finns det ett flertal områden inom nuvarande försäkring som bör åtgärdas. Vi vill att dagens system ska underlättas och göras mer överblickbart. Det är en uppfattning som vi delar med hela utskottet. Trots detta kommer det ständigt nya förslag som går i motsatt riktning. Tydligast ser vi detta vad gäller de nya reglerna kring anställningsstöd. Här lyckas regeringen med konststycket att införa fyra separata snarlika anställningsstöd med olika regler, ersättningar och återkvalificeringspremisser. Är det konstigt att både arbetsförmedlare och arbetslösa samt företagare blir förvirrade? Vi kristdemokrater anser att grundidén kring anställningsstödet är bra. Men med alla dessa särregler och nya lösningar riskerar fördelarna med systemet att försvinna på grund av ivern att byråkratisera. Det vore annars ett ypperligt tillfälle för regeringssidan att visa att man lyssnar både på oppositionens och på verklighetens kritik. Fru talman! Det finns ett stort antal ungdomar som med nuvarande regler har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Ofta beror det på bristande utbildning eller språksvårigheter. Oavsett orsak leder det till att man har svårt att kvalificera sig till arbetslöshetsförsäkringen. Största problemet ligger i arbetstidsreglerna, som leder till att tillfälliga jobb inte kvalificerar till försäkringen. Ska försäkringen vara allmän och obligatorisk måste det även vara möjligt för ungdomar att ta del av den. För att undvika att en permanent underklass etableras behövs en betydligt mer flexibel arbetsrätt som gör det lättare att gå in och ut på arbetsmarknaden. Det behövs därför nya kvalificeringsregler, och medlemsvillkoret bör avskaffas. Ämnar regeringspartierna göra något för att underlätta för ungdomar att få tillträde till arbetslöshetsförsäkringen? Fru talman! I stort sett samma problem som drabbar ungdomar drabbar även egenföretagare. Dagens regelverk orsakar fler frågor och problem än vad det lägger till rätta. Det är en insikt som alla i utskottet delar. Regeringen har även fått tydliga önskemål om en utredning, som tydliggör vilka gränser som bör gälla mellan arbetsliv och arbetslöshetsförsäkring. Men utskottsmajoriteten vill inte ta tag i problemet. Samtidigt är det uppenbart att problemet kommer att öka. Dagens arbetsmarknad ser helt annorlunda ut än i gårdagens brukssamhälle. Fler och fler jobbar inom egna småföretag, där man kombinerar eget företagande med en traditionell löneanställning. Andra kombinerar studier med eget företagande eller likt många jordbrukare jobbar man med ett företag hemma samtidigt som man har sin huvudsakliga inkomst utanför hemmet. Oavsett kombination är dagens regelverk och olikartade bedömning olycklig. Egenföretagarnas situation måste snarast ses över. I detta sammanhang måste jag uttrycka min förvåning över Miljöpartiets agerande, då man nöjer sig med att regeringen tillsatt ytterligare en "liten" kommitté som ska titta närmare på frågan. Det gör man trots att språkröret Matz Hammarström har väckt en partimotion där man delar den borgerliga analysen. Varför sviker Miljöpartiet småföretagarna, när vi hade kunnat få en majoritet i denna viktiga fråga? Fru talman! Som jag tidigare påpekat sker i dag en stor förändring av arbetslivet. Fler och fler väljer kortare projektanställningar eller kombinerar olika jobb för att säkra sitt uppehälle. En av dessa nya arbetsplatser som har växt fram är olika bemanningsföretag. Deras affärsidé är att kontraktera ett stort antal professioner, för att sedan hyra ut dem till företag som enbart behöver korttidsanställningar. Det finns både offentliga och privata bemanningsföretag, men de jobbar inte under samma villkor. För oss kristdemokrater är det självklart att man som anställd ska ha samma förutsättningar oavsett om man är anställd av ett offentligt eller privat företag med exakt samma verksamhet. Vi anser därför att regeringen snarast ska återkomma med ett förslag som ger lika regler för privata och offentliga bemanningsföretag. En annan grupp som utför ett viktigt arbete och som inte omfattas av de nuvarande reglerna är familjehemsföräldrar. Som vi ser det är även detta ett i många fall krävande arbete som ska innefattas i arbetstagarbegreppet och bereda dem tillträde till arbetslöshetsförsäkringen. Fru talman! Vad gäller den överhoppningsbara tiden finns det flera behov av förändring. Långtidssjukdomar eller handikapp ska inte enligt vår mening missgynna. Därför anser vi att det är självklart att vård av barn ska räknas in som överhoppningsbar tid oavsett hur länge föräldrarna har varit hemma med barnen. På samma sätt bör studier betraktas om överhoppningsbar tid, och studenten ska ha rätt till arbetslöshetsersättning om övriga kriterier uppfylls. Vi anser därför att regeringen även bör se över dessa frågor. Fru talman! Vi kristdemokrater har redan i ett tidigare skede sagt att vi ställer oss positiva till aktivitetsgarantin, då vi anser att dess intentioner är bra. Men utfallet är helt beroende av hur man tillämpar den. Som vi ser det är det självklart att ingen ska behöva låsas in i meningslösa åtgärder. Med hjälp av en personlig handläggning ska man hitta en lösning som passar den enskilda individen. Om det är utbildning eller någon form av annan arbetsmarknadsåtgärd ska bedömas utifrån den enskildes vilja och situation. För att ställa upp på aktivitetsgarantin krävde vi att det genomfördes en försöksperiod. Detta fanns även i regeringens första utkast till aktivitetsgarantin. Men redan efter en månad kom nästa proposition, där aktivitetsgarantin skulle införas i hela landet utan att en utvärdering av försöksperioden genomfördes. Den totala försöksperioden blev således inte mer än fyra fem månader. Vi varnade för att stressa igenom en sådan omfattande förändring. Men majoriteten hade redan bestämt sig. Fyraprocentsmålet var viktigare än den enskildes behov. Nu kommer det in ett stort antal rapporter om hur aktivitetsgarantin snarare har blivit en börda för de långtidsarbetslösa än en hjälp. Är Kristina Zakrisson verkligen tillfreds med hur aktivitetsgarantin fungerar? Är Kristina Zakrisson nöjd med att vi ännu en gång lyckats med konststycket att tvinga människor in i ett nytt rundgångssystem? Som jag ser det är den nuvarande utformningen av aktivitetsgarantin ytterligare ett exempel på hur socialdemokraterna prioriterar kvantitet framför kvalitet.

Fru talman! Jag ska börja med att yrka bifall till reservationerna 5, 6 och 22. Politiskt hyckleri, akrobatiska övningar med regler och lagar - så vill jag beskriva de beslut vi håller på att diskutera. I utskottets betänkande står det: "De nuvarande reglerna vad gäller villkoren för att kvalificera sig för arbetslöshetsersättning bibehålls i huvudsak." Men bara några rader under detta står det att Med andra ord: På en och samma textsida, med bara några raders avstånd sinsemellan, står två påståenden som motsäger varandra. Vi vet varför detta inträffar. Regeringen vill ge sken av att den mycket omtalade bortre parentesen i arbetslöshetsförsäkringen inte införs, men samtidigt, i praktiken, föreslår regeringen att just en sådan avslutning av tiden med försäkring blir laglig. Till råga på allt kommer de nya bestämmelserna att leda till en hård och kontinuerlig övervakning av de arbetslösa. Någonting som liknar en arbetslöshetspolis börjar ta form. Vi vet att socialdemokraterna och deras stödpartier i utskottet och i riksdagens plenisal gör allt de kan för att skapa förvirring kring detta dubbelspel. Dimridåer av vackra fraser om legitimitet och rättvisa sprids kring de nya hårda bestämmelserna. Men den bortre parentesen är i dag ett faktum. Detta försvårar den politiska dialogen i vårt land. Det skulle ha varit ärligare och enklare att helt acceptera de nödvändiga förändringar som livet tvingar oss till och begränsa i tid möjligheten till försäkringen. Ersättningen får inte bli evig. Den bör inte förlängas hur många gånger som helst. Då leder den till permanent arbetslöshet och stänger ut permanent stora grupper människor från ett aktivt och ansvarsfullt liv. Detta är en känd ståndpunkt, en uppfattning som i praktiken tusen gånger om har visat sig stämma med vardagen. Jämför de komplicerade formuleringarna som finns i texten med vår reservation: "Deltagande i arbetsmarknadspolitiska program skall bara kunna återkvalificera en gång. För arbetslösa som trots allt blir utförsäkrade bör det finns ett efterskydd på en nivå som är lägre än arbetslöshetsersättningen. Denna ersättning skall till skillnad från socialförsäkringarna inte sänkas på grund av den enskildes besparingar eller fastighetsinnehav." Skillnaden mellan de nya reglernas effekter och de resultat som ett sådant förslag vill åstadkomma är inte stor. Men varför då alla dessa komplicerade retoriska piruetter? Varför ska vi ha en diskussion kring detta? Jo, därför att man inte vill erkänna att man inför den bortre parentesen. Detta är mycket skadligt för det politiska livet. Det är så man skapar det som kallas för politikerförakt. När ska vi kunna komma överens över partigränserna om en mycket enkel sanning? Vi bör säga vad vi gör, vi bör göra det vi säger. Detta skulle vara mycket sunt för oss alla. Vidare skulle jag vilja ta fram några ödesdigra följder som de komplicerade förändrade reglerna leder till. Först och främst är det AGAN. Vi har redan hört talas om den här. Vi har läst om den. Vi vet att det finns ett växande missnöje bland de arbetslösa angående aktivitetsgarantin. Jag har mina vardagliga kontakter med långtidsarbetslösa invandrare. Jag har fått höra absolut hårresande berättelser. Det är kurser för nybörjare i engelska till vilka man tvingar folk som redan kan engelska att delta, besök på Vasamuseet, långläsning av datahandböcker utan tillgång till en bra handledare för övningar på datorer osv. Jag tror att det avstånd som finns mellan invandrarbefolkningen och det svenska samhället när det gäller de långtidsarbetslösa invandrarna kommer att växa lavinartat om detta fortsätter. Hur man tillämpar aktivitetsgarantin har också att göra med de berömda handlingsplanerna. Om handlingsplanerna har jag redan under min relativt korta tid i riksdagen hunnit prata flera gånger. De är mycket ofta bara ord på papper - om de ens existerar.I vår reservation 6 kräver vi en mycket snabb analys och utvärdering dessa personliga handlingsplaner. Det är mycket viktigt. Det finns andra delar av det som diskuteras i betänkandet som väcker mycket stora frågor. Man talar t.ex. väldigt mycket i betänkandet om kulturarbetare som oetablerade. Jag skulle vilja veta vilken arbetsförmedling och vilken arbetsförmedlare i hela världen som skulle ha betraktat Van Gogh som en etablerad kulturarbetare när han inte under hela sitt liv hade sålt en enda tavla. Jag har faktiskt träffat mycket kunniga invandrare som t.ex. är godkända som översättare till sina hemspråk, sina modersmål men som arbetsförmedlingen för kulturarbetare inte vill registrera på grund av olika formella hinder. Åtminstone en av dessa människor har redan gjort yrkesresor till sitt hemland tillsammans med svenska författare som hon hade översatt på ett alldeles utmärkt sätt. Men hon får inte ha en plats i registret på arbetsförmedlingen för kultur och medier. Nu ska arbetsförmedlingen för kultur och medier bedöma vem som är etablerad och vem som inte är etablerad. Jag ryser! Samtidigt måste jag säga att jag är väldigt glad för att i hela mitt svenska liv ha varit på arbetsförmedlingen en enda gång, gått ut och aldrig kommit tillbaka. Man skulle ha försökt att stoppa mig från att försöka skriva på svenska. Man sade till mig år 1970: Du kan inte bli journalist på svenska. Du kan inte skriva på ett språk som inte är ditt modersmål. Likadant är det väldigt viktigt att vi rättar till orättvisorna som drabbar företagarna när det gäller arbetslöshetsersättning. Det finns oklara regler, och de tillämpas på olika sätt från arbetsförmedling till arbetsförmedling. Människorna vet inte när de startar ett företag vad som väntar dem om det blir dåligt och inte går. Allt detta är mycket skadligt för företagarlivet i Sverige. Därför yrkar jag bifall också till reservationerna 7 och 2.

Fru talman! Den proposition som vi ska behandla här i dag om en rättvisare och tydligare arbetslöshetsförsäkring bildar tillsammans med det beslut vi fattade i våras om aktivitetsgarantin grunden för en ny inriktning i arbetsmarknadspolitiken. Det är en politik med fokus på de grupper som i dag står vid sidan av arbetsmarknaden. Det är de som är långtidsarbetslösa eller riskerar att bli det. I april 1994 fanns det sammanlagt 565 000 personer i öppen arbetslöshet eller i åtgärder. Arbetsmarknadspolitiken hade aldrig tidigare stått inför en sådan svår och omfattande uppgift. Nu, sex år senare, ser bilden helt annorlunda ut. I april 2000 var antalet personer utan jobb eller i åtgärder 315 000. Det är en minskning med 250 000 personer. Den här omställningen från massarbetslöshet till tillväxt och ökad sysselsättning kräver en ny inriktning. Det kräver en arbetsmarknadspolitik som är inriktad på den enskilde individen och som dessutom främjar målet om en väl fungerande arbetsmarknad. En väl fungerande arbetsmarknad är beroende av att arbetskraften har en hög och relevant kompetens, att matchningen av lediga arbeten och arbetssökande fungerar väl, att rörligheten mellan olika delar av arbetsmarknaden är hög och att den könsuppdelade arbetsmarknaden bryts. Men den absolut viktigaste uppgiften är att medverka till att ingen som vill och kan arbeta ska behöva stå utanför arbetsmarknaden. Det är för dem som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa som aktivitetsgarantin har införts. För att nå bästa möjliga resultat av de insatser som kan göras för dem som är arbetslösa ska den individuella handlingsplanen upprättas tillsammans med den det berör. En aktiv medverkan från den som är arbetslös är en förutsättning för ett bra resultat. Inom aktivitetsgarantins ram ska alla arbetspolitiska åtgärder kunna erbjudas med den mycket stora skillnaden att det nu inte är en tidsbegränsning på sex månader. Nu ska man inte när man upprättar planen titta på vilken tid som finns till förfogande. Nu ska man titta på vilken tid den här människan behöver för att komma tillbaka till arbete. För en del kanske det handlar om ett par veckor. För andra kan det handla om mycket längre tid. I aktivitetsgarantin finns ingen bortre tidsgräns. Man deltar tills man får jobb, börjar en utbildning eller själv av andra skäl väljer att lämna åtgärden. För oss socialdemokrater är det av avgörande betydelse att alla ska ha möjlighet att få det stöd och den hjälp som man behöver. Även om statistiken visar att vi har lyckats väl i kampen mot arbetslösheten är det fortfarande alldeles för många som inte har ett eget arbete att försörja sig på. En stor del av de som i dag är arbetslösa behöver någon form av åtgärd för att stärka möjligheten att komma tillbaka till arbete. I många fall har dessa människor tidigare haft ett jobb som inte har krävt mångåriga teoretiska studier. I dag krävs det i de allra flesta fall att man har minst gymnasiekompetens. Det är inte alltid så lätt för människor som kanske har jobbat 10, 15 eller 20 år på samma ställe att ställa om och börja studera. Det kan krävas mycket för att den enskilde ska få den motivation som behövs. Därför poängterar jag igen att det är av yttersta vikt att den individuella handlingsplanen verkligen är ett dokument som har upprättats tillsammans med den sökande. Införandet av aktivitetsgarantin innebär att arbetsmarknadspolitiken inriktas på den enskilde individen och att större resurser kan avsättas för den som är eller riskerar att bli långtidsarbetslös. Fru talman! När det gäller trygghet vid arbetslöshet spelar den svenska modellen av arbetslöshetsförsäkring en avgörande roll. Den är och ska vara en inkomstbortfallsförsäkring. Den ska ge inkomsttrygghet under en omställningsperiod tills den som är arbetslös får nytt jobb. Den som blir arbetslös ska inte behöva riskera att hela tillvaron rasar på grund av det. Jag vill poängtera att förslagen till förändringar - för första gången på länge, kan man kanske säga - innebär förbättringar. Det är förslag om högre ersättning de första 100 dagarna, begränsat sökområde under samma tid, mildring av sanktionsreglerna och utökning av vad som ska betraktas som förvärvsarbete vid bestämmande av ersättningsrätt till en första period. Framför allt betonar regeringen i propositionen rättssäkerheten för den enskilde och vikten av att regelverket tillämpas lika överallt. För att trygga rättssäkerheten krävs att reglerna är tydliga och att tillsynen över arbetsförmedlingarna och arbetslöshetskassorna sköts på ett bra sätt. Den kritik som till en viss del har framförts mot försäkringen har ofta handlat om att regelverket inte tillämpas lika. Det är ett rättssäkerhetsproblem som drabbar dem som är arbetslösa men som också riskerar att äventyra legitimiteten. Eftersom arbetslöshetsförsäkringen är solidariskt finansierad är det viktigt att den präglas av legitimitet och rättssäkerhet. Både de som är arbetslösa och de som har arbete ska kunna uppfatta kraven som ställs på dem som är arbetslösa som rimliga och väl avvägda. Kravet på att den som är arbetslös och ska ha rätt till ersättning aktivt ska söka jobb ställs naturligtvis redan i dag men har i propositionen förtydligats. Det betonas också i propositionen att det är en omställningsförsäkring som ska ge inkomsttrygghet i samband med arbetslöshet. Från utskottets sida har vi föreslagit en förändring beträffande vilka anställningar som ska kvalificera till ersättning. I det nuvarande regelverket ingår inte anställningar med anställningsstöd. För dem som får ett jobb som är finansierat med anställningsstöd kan det verka mycket märkligt att det i övrigt inte skiljer sig från andra anställningar - men vid eventuell arbetslöshet upptäcker man skillnaden. Vi föreslår alltså att även anställningar med anställningsstöd ska vara kvalificerande. Fru talman! Att försäkringens värde har urgröpts de senaste åren är en utveckling som kan bidra till att tilltron till försäkringen minskar. Alltfler av de yrkesarbetande skulle i dag om de blev arbetslösa inte få 80 %. Många skulle få kanske 50 eller 60 %. Det kan göra att viljan att solidariskt finansiera försäkringen minskar. Därför är det glädjande att regeringen i propositionen tar ett första steg i riktningen att höja taket. Till skillnad mot t.ex. Moderaterna tror inte vi socialdemokrater att en låg dagersättning påverkar möjligheten att få jobb - annat än möjligen i negativ riktning. Man har så fullt upp med att klara sin ekonomiska situation att man varken orkar eller kan söka andra jobb. Vi är övertygade om att de som är arbetslösa inte är det för att det är en så bekymmerslös och trevlig tillvaro att vara det, utan för att det inte finns lämpliga jobb för dem. Det kan också bero på att de av olika skäl inte får jobben trots att de har kompetensen. Alla arbetslösa som jag har träffat har som högsta önskan att få ett arbete där de känner att de gör nytta och kan använda sin kompetens och att de själva kan bidra till försörjningen av sig själva och sina familjer. Det är för att värna den enskilde individen som vi måste ha en arbetsmarknadspolitik som är en kombination av en bra och trovärdig arbetslöshetsförsäkring och ett system som kan erbjuda åtgärder till dem som behöver. Då kan vi också uppnå arbetsmarknadspolitikens främsta syfte: att förmedla arbete till arbetslösa och arbetskraft till företagen, att öka de arbetslösas kunskaper och stödja dem som har extra svårt att få arbete. I likhet med andra försäkringar har arbetslöshetsförsäkringen regler om en begränsning av ersättningsrätten. Ett av skälen till att regelverket inte alltid har tillämpats lika på alla håll uppges vara att man upplever att sanktionsreglerna är väldigt stränga i förhållande till det regelbrott som man begår. I dag är det så att om man t.ex. nekar att anta ett lämpligt arbete så kan man avstängas helt från ersättning i mellan 10 och 60 dagar. Det kan bli rätt ansenliga belopp. Det nya förslaget innebär att den som nekar ett erbjudet lämpligt arbete första gången kan få sin ersättning nedsatt med 25 % under 40 dagar. Om man gör det en gång till kan man få ersättningen nedsatt med 50 % och om det upprepas en tredje gång så kan man avstängas helt. I propositionen föreslår regeringen att den arbetssökande under ett inledningsskede ska kunna avgränsa sitt arbetssökande till arbete inom yrket och närområdet. Det innebär ett visst rådrum under de första 100 dagarna för att anpassa sig till den nya situationen. För de allra flesta är det en omskakande upplevelse att bli arbetslös. Det handlar inte bara om ekonomi - det innebär också ofta stora sociala förändringar. Den dagliga rutinen, som kanske har pågått i flera tiotals år, rubbas. Kontakterna med arbetskamraterna upphör. Då är det viktigt att den som har blivit arbetslös så snabbt som möjligt kan få stöd och hjälp att hitta ett nytt arbete. Inom tre månader ska en individuell handlingsplan ha upprättats - inte av arbetsförmedlaren utan av den arbetssökande och handläggaren tillsammans. Fru talman! Införandet av aktivitetsgarantin tillsammans med förändringarna i försäkringen bildar den helhet som ligger till grund för den nya arbetsmarknadspolitiken. Det är en kraftig satsning på dem som har svårast att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Jag yrkar avslag på motionerna i de delar de inte kan anses tillgodosedda och bifall till propositionen med de förslag till förändringar som utskottet har framfört.

Fru talman! Jag vill först rätta Kristina Zakrisson. Vi har inte talat om att de arbetslösa ska ha låg dagpenning från a-kassan. Det är i och för sig sant att vi förordar en 75-procentig ersättningsnivå, men en 75 procentig ersättningsnivå i arbetslöshetsförsäkringen med moderata skatter ger betydligt mer i plånboken än en 80-procentig ersättningsnivå med socialdemokratiska inkomstskatter. Fru talman! Jag tror att vi pratar om två olika aktivitetsgarantier. Dels talar vi om den socialdemokratiska aktivitetsgarantin - eller rättare sagt: Kristina Zakrisson talar om den. Dels har vi den andra, som de arbetslösa talar om. Då låter det så här: Vi känner oss inlåsta. Arbetslösa tvingas att sitta sysslolösa sex timmar om dagen - ur Expressen. Han tvingas gå på vuxendagis. Jag känner mig kränkt av aktivitetsprogrammet - ur Expressen den 16 november. Ur Läsarnas DN: Aktivitetsgarantin är förnedrande. Fru talman! Jag konstaterade i mitt inledningsanförande att av den arbetsföra befolkningen mellan 16 och 64 år står en miljon människor - 18 % - utan ett riktigt arbete. Jag vill fråga Kristina Zakrisson: Hur många nya jobb tror Kristina Zakrisson att det skapas om vi bifaller propositionen?
Fru talman! Jag måste säga att jag tyckte att det var beklämmande att sitta och höra den ena efter den andra tala om vilken katastrof aktivitetsgarantin är. Som politiker och som riksdagsledamot hoppas jag verkligen att vi inte bygger våra beslut och våra ställningstaganden på artiklar i Expressen och DN. Jag har naturligtvis också fått höra, och tagit till mig, en del kritik. Men jag vill påpeka att t.o.m. om man går igenom pressklippen - och alltså bortser från att prata med dem det berör utan läser tidningarna - så ser man att 85 % av klippen handlar om positiva erfarenheter. 10 % är negativa. Då är detta mest från lokalpressen, och det är oftast den som träffar dem som detta verkligen berör. Dessutom skulle AMS enligt uppgift i dag fatta beslut om ett kvalitetssäkringsprogram för aktivitetsgarantin. Jag hoppas verkligen att vi inte ska behöva prata om två olika aktivitetsgarantier. Det ska finnas en bra aktivitetsgaranti för dem som är långtidsarbetslösa. Det ska upprättas individuella handlingsplaner, och de arbetslösa ska ha möjlighet att få de resurser och den hjälp som de behöver för att komma tillbaka i arbete.
Fru talman! Jag tycker i och för sig att man bör läsa tidningarna och att man bör ta del av de brev, telefonsamtal och elektroniska mejl som man får. Det är inte alldeles tokigt att grunda sina politiska beslut på vad människor de facto upplever snarare än på vad man till äventyrs diskuterar i den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Det är svårt att bedöma att det finns en stor överensstämmelse mellan den aktivitetsgaranti som Kristina Zakrisson talar om och den aktivitetsgaranti som omfattar många arbetslösa i vårt land. Jag konstaterar att Socialdemokraternas ovilja att återupprätta arbetslöshetsförsäkringen som en omställningsförsäkring nu leder till att man måste skärpa den faktiska tillämpningen av de regelsystem som kringgärdar försäkringen. Man måste införa regler för att hålla tummen i ögat på de arbetslösa när de samhälleliga resurserna vid arbetsförmedlingarna i stället borde användas till att hjälpa människor och underlätta för dem att komma ut på den arbetsmarknad där alltfler företag efterfrågar arbetskraft. Låt mig till sist, fru talman, återupprepa min fråga. Av den arbetsföra befolkningen mellan 16 och 64 år står nära en miljon människor utan ett riktigt jobb. Det är 18 % av den arbetsföra befolkningen. Hur många jobb tror Kristina Zakrisson att den här propositionen kommer att generera?
Fru talman! Jag tror inte att Mikael Odenberg lyssnade riktigt på vad jag sade. Jag sade att jag hoppas innerligt att vi inte grundar våra ställningstaganden och beslut på vad som står i tidningarna. Däremot tycker jag att det är väsentligt att läsa de brev man får av folk, att prata med dem i telefon och att träffa dem personligen. Det ser jag som två skilda saker. Vi ska naturligtvis ta till oss vad folk säger. Vi ska ta till oss den kritik som en del av dem som fått del av aktivitetsgarantin har fört fram. Vi ska naturligtvis göra vad vi kan för att se till att det fungerar bättre där det inte fungerar bra i dag. Vi har också varit i kontakt med AMS. Vi har pratat med ledningen och fört fram den kritik som har kommit. Vi har poängterat att för att aktivitetsgarantin verkligen ska vara bra för den enskilda, för att den ska göra nytta och för att fler ska komma tillbaka i arbete ska arbetsförmedlingarna nu lägga ned tid och resurser på att jobba individuellt med de här människorna. Jag är övertygad om att aktivitetsgarantin och den här propositionen faktiskt medverkar till att fler får arbete.

Fru talman! Jag kan bara instämma i det Margareta Andersson avslutade med. Det är de enskilda människornas behov som ska vara styrande. Det är det som gäller i aktivitetsgarantin. Jag tycker att det är ledsamt om man säger att man inledningsvis var positiv, men nu när man hör att det finns folk som inte tycker att det är bra, tycker man att det ska tas bort eller vad det nu är Margareta Andersson tycker. Jag tycker för min del att om vi har infört något som vi tror på och sedan hör att det inte fungerar bra på alla håll ska vi naturligtvis arbeta för att det blir bra där också. Jag måste än en gång upprepa att om vi ska hålla oss till pressklippen, som verkar var det som gäller här, är faktiskt 85 % av dem positiva. När vi som politiker inrättar någonting som vi tror på, som vi tror är bra och som vi tror kommer att gynna den enskilda, kan vi inte säga att det tyvärr inte blev bra på några ställen och därför ska vi ta bort det. Såvitt jag kommer ihåg fanns det rätt mycket kritik mot den s.k. rundgången tidigare. Människor kunde gå arbetslösa och få sex månaders åtgärd som man inte tyckte var så upplyftande för den enskilda. Det var mest till för att man skulle få nya dagar. Detta är också ett sätt att bryta rundgången. De s.k. volymåtgärderna som man pratade om är borta. Detta är en aktivitetsgaranti med inriktning på den enskilda individen. Jag tycker fortfarande att det är viktigt att regelverket tillämpas lika överallt.

Fru talman! När det gäller kritiken om att detta genomfördes för snabbt vill jag säga att detta faktiskt var en av de åtgärder som föregicks av ett pilotprojekt. Det hade pågått i några månader inom några utvalda områden i landet. Det var inte så att man genomförde det över en natt. Sedan är det ju så att det finns en del barnsjukdomar hos det mesta som införs. Jag tror också, som Margareta Andersson, att det här går att göra bättre. Det har gjorts väldigt bra på många håll. I det län som jag kommer från, Norrbotten, har vi en hög arbetslöshet och många långtidsarbetslösa. Jag har träffat många som tycker att det här är bra. Jag har träffat arbetsförmedlare. Jag har fått verifierat från t.ex. Pajala, som ofta omtalas i andra sammanhang, att det är många som är jätteglada över detta och känner att de har fått en nystart. Det går säkert att göra det bättre på många håll, men redan i dag är det faktiskt bra på många håll. Det är väldigt många som tycker att det här är bra, det var någonting som lyfte dem och gör att de kan gå vidare.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka Kristina Zakrisson för det tydliggörande talet. Jag vill framför allt tacka för meningen om fokus för dem står utanför. Det handlade ju egentligen mitt tal väldigt mycket om också. Jag tänker på dem som även med denna proposition hamnar utanför. Det gäller ungdomar och i många fall invandrare som hamnar utanför på grund av den främre parentesen. Det gäller föräldrar som inte räknas in, dvs. s.k. överhoppningsbar tid. Det gäller egenföretagare och företag som helt plötsligt inte räknas. De är ju glömda här. Jag undrar hur ni ser på det. En annan sak är det krångel som jag också tog upp. Här får jag faktiskt ta hjälp av de enkla papper vi har med oss. För allmänt anställningsstöd, förstärkt anställningsstöd och utökat förstärkt anställningsstöd gäller återkvalificering. Sedan kommer särskilt anställningsstöd, och där gäller inte återkvalificering. Sedan blir vi förvånade över att folk ute i landet tycker att detta är svårt. Till detta kommer sedan aktivitetsgarantin. Jag tillhör dem som tycker att det är en bra idé. Det är t.o.m. en mycket god idé, men det förutsätter en liten detalj. Det är att det inte är färdigtryckta personliga handlingsplaner, för då är de inte längre personliga. Det är mängder av människor som hör av sig och säger att detta inte fungerar i verkligheten. Då måste vi göra något. Då känner man en viss förvåning. Jag har själv sprungit på socialdemokratiska kommunalpolitiker som undrar vad som händer nu.
Fru talman! Jag får tacka för komplimangen. När det gäller fokus för dem som står utanför vill jag säga att vi inte har glömt ungdomar, invandrare och småföretagare. Även om inte just den här propositionen om arbetslöshetsförsäkringen handlar specifikt om det, har vi faktiskt poängterat att vi har en viss förståelse för Kristdemokraternas motion som handlar om dem som inte har kommit in. Men arbetslöshetsförsäkringen är just en arbetslöshetsförsäkring som ska försäkra mot inkomstbortfall. Det är en försäkring för dem som är etablerade på arbetsmarknaden. Både vi och regeringen är medvetna om att det är ett problem med dem som i dag inte kommer in på arbetsmarknaden och därför inte klarar sin egen försörjning. Nu ska jag läsa innantill i betänkandet: "Det har därför påbörjats ett arbete inom Regeringskansliet med att kartlägga dessa grupper och analysera varför de står utan försäkringsskydd och, om det statsfinansiella läget medger det, hur skyddet skulle kunna förbättras inom ramen för försäkringssystemet." Men det huvudsakliga problemet är ju att de inte kommer in på arbetsmarknaden. Det var det jag menade när jag pratade om dem som inte får jobb trots att det finns lämpliga jobb åt dem. Det finns ju väldigt många människor som det skulle finnas lämpliga jobb åt men som kanske inte har ett lämpligt namn eller av andra skäl inte får jobbet. Det är ju huvudproblemet för dem.
Fru talman! Jag är väl medveten om att man i utskottet i skrivningar i många stycken har sagt att man har stor förståelse för kristdemokraterna. Jag är tacksam för det. Problemet är ju att det inte räcker med förståelse. Det räcker inte med kommittéer. Trösklarna är kvar. Och så länge trösklarna är kvar finns även utanförskapet. Det innebär genast att min fråga fortfarande blir densamma som tidigare: Vad ämnar ni göra? Eller ska vi ha en kommitté över kommittéerna som funderar på varför kommittéerna aldrig blir färdiga med sitt resultat?
Fru talman! Jag har stort förtroende för att regeringen när man tillsätter en utredning för att titta på problemen gör det för att försöka hitta ett sätt att få bort problemen, t.ex. när det gäller invandrare som står utanför. Jag tror för min del att det handlar mycket om attityder. Men huvudproblemet är ju att de här människorna inte kommer in på arbetsmarknaden trots att det finns jobb. Jag brukar jämföra det med hur det är hemma i Norrbotten. Hos oss finns det många arbetslösa därför att det inte finns arbetstillfällen. I storstäderna har vi många arbetslösa, men trots att det finns arbetstillfällen anställer man inte de här människorna. Som sagt var, jag har stort förtroende för att när regeringen tillsätter en utredning är det i syfte att få bort problemen, att hitta sätt att få in de här människorna på arbetsmarknaden.

Fru talman! Inför dagens debatt om förändringar i arbetslöshetsersättningen är vi många som har fått mejl från enskilda och från olika organisationer för arbetslösa. Gemensamt för dessa synpunkter och kommentarer är en oro för att de nya reglerna ska innebära orimliga krav. Det kan ju ses som ganska förståeligt. En stor del av den oro vi möter kan förklaras i mer allmänna termer av hur utsatt man är när man inte har jobb utan är arbetslös. Det är en grannlaga uppgift att balansera tillit, tilltro och respekt för arbetssökande med rimliga krav för rätten till ersättning. Krav måste finnas i ett försäkringssystem. Det är ju inte medborgarlön det handlar om. A-kassan är och ska vara en omställningsförsäkring. En del av den oro som finns för att reglerna ska bli orimliga bottnar också i de strömningar som ibland kommer till uttryck i olika sammanhang, inte minst från högerhåll som vi har hört här i dag men också från annat håll. Bl.a. den utredning som ligger till grund för propositionen om arbetslöshetsersättning, Kontrakt för arbete, är repressiv till sitt innehåll. Den fick också mycket kritik då det gick att utläsa en underton av misstro mot människor som har hamnat i arbetslöshet. Misstron är ett synsätt som vi hittills inte har byggt våra trygghetssystem på. Det är ett synsätt som jag menar inte heller kännetecknar de förändringar som nu föreslås i arbetslöshetsersättningen. För övrigt är det lätt att bemöta påståenden om att arbetslösa inte gör vad de kan för att få ett arbete. Det är utrett i undersökningar och kartläggningar bl.a. Arbetslöshetsersättningen fyller flera funktioner, i första hand som en ekonomisk försäkring för den enskilde. Men den ska också ses som en del i arbetsmarknadspolitiken i stort och som ett inslag i lönebilden, då främst för att sätta en nedre gräns för den s.k. reservationslönen och motverka lönedumpning. Vi i Vänsterpartiet menar att en rättvis arbetslöshetsförsäkring ska vara solidariskt finansierad där vi solidariskt bär risken för arbetslöshet. Vi står bakom de förslag till förändringar vi nu har att ta ställning till. Vi välkomnar också den förändring som utskottet föreslår, att anställningsstöd förutom aktivitetsgaranti ska vara kvalificerande. Det går inte att nämna alla förändringar som föreslås, men vi vill särskilt kommentera några. Det ena är kravet på handlingsplaner som har diskuterats här tidigare i dag. Det finns från vissa håll kritik mot att man som arbetssökande måste ställa upp på en handlingsplan för att få rätt till ersättning. Men det är väl i högsta grad rimligt. Krav på att man som arbetssökande ska ställa upp på arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller ta lämpligt arbete har alltid funnits med och måste finnas med i en försäkringsmodell. I propositionen utvecklas resonemanget om handlingsplanerna. Där slås det fast att det inte ska innebära en ensidig skyldighet för den arbetssökande att ställa upp på det arbetsförmedlingen bestämmer. I stället ska handlingsplanen utgöra en bekräftelse på ett ömsesidigt ansvar från såväl den arbetssökande som arbetsförmedlingen. Den ska vidare präglas av respekt för den arbetssökandes situation och ange de möjligheter som arbetsförmedlingen kan erbjuda. Arbetsförmedlingens åtaganden är långtgående, och den arbetssökande ska i gengäld vara beredd att genomföra det som har överenskommits. Så långt propositionen. Nu återstår en del att göra innan arbetsförmedlingarna har hittat arbetssätt och metoder som leder till kvalitativt godtagbara handlingsplaner. Arbetet med att utveckla detta måste fortsätta. Handlingsplanerna är ett viktigt arbetsredskap, ett dokument som kan ligga till grund för kvalitetsuppföljning. Arbetsförmedlingarna ska där motivera sina förslag till åtgärdsprogram. Därmed fyller planerna en viktig funktion utifrån den enskildes rättstrygghet. Det har tidigare i dag pratats om aktivitetsgarantin. Det finns exempel på misslyckanden där arbetsförmedlingen inte har lyckats lägga upp meningsfulla program. Fungerar de individuella handlingsplanerna motverkar man detta eftersom man i en sådan plan måste motivera de insatser som görs och beskriva på vilket sätt en viss insats ska förbättra möjligheterna till anställning. Krutet ska inte, som har framförts från några håll, läggas på kraven att få bort de individuella handlingsplanerna. Krutet ska i stället läggas på att förverkliga intentionerna. Det pågår redan ett arbete inom AMS. Det är också glädjande att vi är så överens här i kammaren om vikten av att få kvalitativt bra individuella handlingsplaner. Det andra jag vill lyfta fram är kraven på geografisk rörlighet. I mina hemtrakter, Norrlands inland, pågår en utflyttning. Där finns en rädsla för att reglerna i a-kassan ska späda på befolkningsminskningen. Läser man i texten ser man att det kan ställas krav på geografisk rörlighet när det är svårt att hitta arbete på hemorten. Men det står också uttryckligen att det då handlar om "huvudsakligen pendling". Vidare ska skälig hänsyn tas till personliga förhållanden som ålder, hälsa och lokal bundenhet. Jag tror inte att man kan ha en arbetslöshetsförsäkring som inte i något fall någon gång ställer krav på att man måste flytta. Men självfallet ska det vara rimliga krav. Det förutsätter att AMS i sina direktiv fullföljer det som riksdagen faktiskt uttrycker. Det tredje jag vill lyfta fram är att ingen bortre parentes införs. Vid längre arbetslöshet går man i stället in i aktivitetsgarantin där man är tillförsäkrad en ersättning motsvarande a-kassa så länge man deltar i det intensifierade program som arbetsförmedlingen ska tillhandahålla. Som vi har pratat om tidigare i dag finns det kritik mot hur aktivitetsgarantin fungerar i praktiken. Det är också något vi har tagit upp i en interpellationsdebatt för en tid sedan. Precis som Kristina Zakrisson var inne på menar vi att det finns anledning att ta fasta på kritiken men också att nyansera densamma. När det gäller Vänsterpartiets syn på aktivitetsgarantin kommer Carlinge Wisberg senare att utveckla ytterligare hur vi ser på just den insatsen. Det fjärde vi i Vänsterpartiet vill betona är vikten av att vi snarast återställer inkomstbortfallsprincipen i försäkringen. I dagsläget är det alltför många som inte får ut 80 % eftersom taket är för lågt satt. Här fordras en målmedvetenhet i budgetarbetet för att både stärka golv och lyfta tak. Det är nödvändigt för att behålla legitimiteten i systemet och motverka en urholkning via kompletterande försäkringar. På sikt måste också ersättningsnivån höjas till 90 %. Fru talman! Nu är ju inte allt klappat och klart när vi senare fattar beslut om de här förändringarna. En del arbete återstår. Några av uppgifterna står i betänkandet. Det handlar bl.a. om att se över vilka grupper som inte kommer in i systemet och se hur man kan förbättra för dem. Det handlar om a-kassa för egenföretagare. Det handlar om att se till att studerande klarar sin försörjning under ferierna. Vi i Vänsterpartiet är inne på att det i första hand bör klaras inom studiemedelssystemet. Från Vänsterpartiet vill vi särskilt poängtera vikten av att det beslut vi fattar nu snarast kompletteras med beslut som handlar om att tillförsäkra den enskilde rättssäkerhet och om att vi organiserar tillsynen över a-kassehanteringen. Det känns inte riktigt tillfredsställande att vi i dag endast kan hänvisa till en pågående utredning. Det hade varit önskvärt att det här var löst. Där finns det kanske anledning till viss självkritik. Ansvaret för att pröva rätten till ersättning ligger hos arbetslöshetskassorna som i sitt underlag bl.a. ska ha ett utlåtande från arbetsförmedlingen. Det innebär att en tillsyn måste dels vara fristående, dels innefatta båda dessa institutioner. Eftersom arbetslöshetsersättningen inte är en rättighet per automatik måste det alltid göras bedömningar. Med tanke på den betydelse som besluten har för den enskilde måste systemet tillförsäkra rättvisa och enhetlighet i bedömningen men också en möjlighet för den enskilde att överklaga. Dessutom kopplas arbetslöshetsersättningen numera alltmer samman med arbetsmarknadspolitiken i övrigt. I det sammanhanget vill vi särskilt uppmärksamma ett förslag som kommit från LO-håll och som vi finner mycket tilltalande. Det handlar om införandet av en externrevision av arbetsmarknadspolitiken - en revision för att kontrollera rättssäkerheten, utifrån de arbetslösas perspektiv. Revisionen kan t.ex. skjuta in sig på kvaliteten i åtgärderna - exempelvis aktivitetsgarantin, som nu är på tapeten, och då särskilt arbetet med de individuella handlingsplanerna. Här har vi ett viktigt uppdrag att slutföra och det måste ske skyndsamt, för a-kassan är inte bara skyldigheter utan också rättigheter. Med detta yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet.

Fru talman! Jag kommer, som sagt, från Norrlands inland och tycker att det är en viktig frågeställning som Margareta Andersson tar upp. Texten i betänkandet är väldigt tydlig dels om att det fordras geografisk rörlighet, dels om att det i första hand handlar om pendling. Sett till hur arbetsmarknaden ser ut och till var problemen ligger handlar det ju inte om att för lite folk flyttar från Norrland söderut. Däremot finns det funktionsproblem i folktäta regioner i t.ex. Skåne där man inte har samma tradition av att pendla som folk har i våra hemtrakter. Min bedömning är att intentionerna när propositionen skrevs verkligen är att det i första hand ska handla om pendling. Där tror jag att man senare får fylla på och att vi över huvud taget när det gäller arbetsmarknadspolitiken ska börja jobba mer med begreppet regionala och lokala arbetsmarknader och se över möjligheterna att underlätta pendling osv. Vi i Vänsterpartiet är helt inne på att en ensidig flyttström från utflyttningslänen till tillväxtcentrum är något som vi inte tänker understödja.

Fru talman! Trots ljusa siffror och en sjunkande arbetslöshet finns det fortfarande en mängd arbetslösa människor i vårt land som har drabbats hårt och slagits ut från arbetsmarknaden. Dessa människor upplever att det är nästintill omöjligt att finna ett jobb. Därför marginaliseras människor alltmer och känner att livet är hårt att leva. Nu har det trots allt lättat på arbetsmarknaden för det stora flertalet. Men de som finns kvar utanför mår mycket dåligt på grund av att de inte har något arbete att gå till och därmed har svårigheter att försörja sig och sin familj. I dag firar vi ljuset som lyser upp i vårt vintermörker. Då måste vi också se till att de som känner att de befinner sig i arbetslöshetens mörker får ett ljus att titta på. Antalet långtidsinskrivna är ca 53 000 nu, och kanske fler befinner sig i den s.k. arbetskraftsreserven. Aktivitetsgarantin har ju införts just för de långtidsinskivna men den ställer också stora krav på resurser och engagemang från arbetsförmedling och andra parter. En verksamhet ska, fru talman, stödja mig som arbetslös. Bl.a. i debatten i dag har det framgått att kvaliteten på garantin varierar kraftigt från kommun till kommun. Men efter Kristina Zakrissons inlägg här vet vi att AMS kommer att kvalitetssäkra garantin, vilket är behövligt och också bra. De individuella handlingsplaner som ska upprättas inom tre månader efter arbetslöshetens början ska vara centrala. Jag som arbetssökande ska ha stort inflytande över vad som ska göras. Viktigt är att man ser mig som arbetssökande som en resurs. Handlingsplanerna ska sätta individen i centrum och tas fram i fullt samförstånd för att på så sätt öka självtilliten hos den som är arbetslös. Det är viktigt att regeringen verkligen utvärderar handlingsplanerna och aktivitetsgarantin; detta för att man ska se att allt fungerar som det var tänkt. Fru talman! Jag har fått många brev. Det är klart att det är svårt för människorna i fråga. Det gör kanske att en utvärdering blir verklighet. I många brev har det nog funnits hotfulla undertoner och där har nämnts många tråkiga saker. Men utifrån vad Kristina Zakrisson sade verkar människor helt och fullt tro på detta och på att man med gemensamma krafter kommer att se till att det här blir bra för alla. Det som känns svårt tycker jag är situationen för de personer som är över 55 år och som drabbas. I vårt samhälle är, kan man säga, ålderismen utbredd. När man är över 50 år betraktas man som förbrukad på arbetsmarknaden. Så är det inte i alla delar av världen men i vårt s.k. utvecklade samhälle är det så. Den kunskap och erfarenhet som uppnåtts efter ett långt arbetsliv tas inte till vara i vårt IT-samhälle. Att en person i denna ålder oftast är noggrannare och också blir trogen sin arbetsplats uppskattas inte tillräckligt. Arbetslösheten i denna åldersgrupp är fortfarande hög och visar inte på några tendenser att minska. Därför upplever speciellt denna åldersgrupp att golvet rycks undan när OTA-verksamheten försvinner som arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Regeringen talar i propositionen om aktivitetsgarantin. Det särskilda anställningsstödet träder i stället in. Det här blir en övergång för de här människorna. Personligen har jag inget bra svar beträffande den övergången men vi vet att man på AMS är medveten om problemet. Kanske är en lösning i sikte från AMS Fru talman! Miljöpartiet säger i en motion att hänsyn behöver tas till de speciella förhållanden som gäller för kulturarbetare. Det är glädjande att utskottet uttalar stor förståelse för kulturarbetarnas speciella situation. Deras arbetsmarknad består till största delen av tidsbegränsade anställningar, ofta korta uppdrag. I betänkandet i maj togs också hänsyn till hur arbetsmarknadspolitiken utformas för den här gruppen. Det är glädjande med utskottets initiativ till att anställningar som finansieras med anställningsstöd ska vara kvalificerande till en första ersättningsperiod. I det här fallet gagnar det kulturarbetarna speciellt mycket. Ett större antal kvalificerade och etablerade konstnärer har arbete med anställningsstöd. Det är i själva verket grunden i många kulturarbetares arbetsliv. Det är därför positivt att arbete med anställningsstöd kommer att jämställas med reguljära anställningar. Fru talman! I betänkandet behandlas motioner från Miljöpartiet som handlar om bl.a. soloföretagares rätt till arbetslöshetsersättning. Trygghetssystemen är ju utformade för enskilda löntagares behov. En soloföretagare lägger ofta ned ett stort jobb i sitt företag och har inte samma möjlighet att växla mellan aktivt arbete och arbetslöshetsersättning som en löntagare har. Rättsosäkerheten för arbetslösa företagare är stor på grund av att bedömningen vid beviljande av ersättning skiljer sig åt mellan olika kassor. Frågan om rätten till ersättning åt arbetslösa företagare behöver utredas. Det är riktigt som Magnus Jacobsson sade förut. Fru talman! Jag har också med en motion om renskötande samers rätt att erhålla arbetslöshetsersättning. I Sveriges 44 samebyar bor och verkar de samer som är renskötare till yrket. Varje same med familj utgör ett eget företag. Historiskt var det så att när samerna hade jakt och fiskerätt kunde det betecknas som arbete under de perioder då det inte fanns något arbete med renskötseln. I dag finns inte den möjligheten fastän renskötseln fortfarande inte ger arbete under stora delar av året. Speciellt i maj och juni och under augusti, september och oktober ligger arbetet med renskötseln nere. Under dessa fem månader har alltså en renskötande same chans att stå till arbetsmarknadens förfogande. Det är svårt att klara ekonomin när så lång tid går utan arbete och inkomster. Det är befogat att utreda en möjlighet för samer att ingå i en arbetslöshetskassa liksom att titta på soloföretagarnas förutsättningar. Jag är därför glad att utskottet uttalar att regeringen har en analysgrupp som kan analysera förändringar vad gäller företagande. Utskottet förutsätter i betänkandet att gruppen ska följa företagarnas rätt till arbetslöshetsersättning och att reglerna ska tillämpas enhetligt i olika kassor. Utskottet vill också att analysgruppen överväger behovet av en utredning om reglerna för arbetslöshetsersättning för företagare. I det läget är jag nöjd med det. Jag litar på att analysgruppen gör det som man har sagt. Jag kommer därför inte att stödja den borgerliga reservationen i detta ärende. Fortsättningsvis kommer jag att följa upp analysgruppens arbete. Fru talman! Avslutningsvis vill jag säga att jag står bakom förändringarna i betänkandet.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka Barbro Feltzing för det enkla konstaterandet att Magnus Jacobsson hade rätt. Däremot kan jag inte känna igen mig i uttalandet senare i anförandet, då hon ändå konstaterar att jag har fel. Hur som haver kan jag inte känna igen mig med tanke på vad som står i motionen. Soloföretagare är dessutom mer utsatta än vanliga lönearbetare vid händelse av arbetslöshet. 600 000 svenska småföretagare är orättvist behandlade i det svenska trygghetssystemet. Det verkar vara en bra motion i många stycken, åtminstone det jag har läst. Därför är det beklagligt att Miljöpartiet inte följer upp sin egen politik i utskottet.
Fru talman! Vi följer upp motionen i och med att utskottsmajoriteten har kommit överens om skrivningen i betänkandet. Jag är faktiskt nöjd med det, som jag sade i mitt inlägg. Man ska följa upp företagares rätt till arbetslöshetsersättning. Analysgruppen säger att man kommer att se över om det behövs en utredning. I så fall kommer man att föreslå det. Jag litar på det.
Fru talman! Jag hör och förstår att Miljöpartiet numera litar på regeringens småföretagarpolitik. Det kan man ha en viss respekt för. Det tråkiga är att det hittills har visat sig inte komma så mycket just för småföretag. Det har varit glädjande tidigare att Miljöpartiet har följt upp frågor som man själv har fört fram.

Fru talman! Det är riktigt att småföretagarpolitiken är viktig. Jag behöver inte upprepa en gång till att jag tror att problemet kommer att lösas av regeringen och analysgruppen. Jag hoppas verkligen det. Jag kommer att följa upp analysgruppens arbete. Jag tycker att vi ska avvakta. Jag har talat med en del småföretagare som tycker att det är en bra skrivning i betänkandet. Med det är jag nöjd i dag.

Fru talman! Jag kommer från en valkrets som heter Blekinge. I Blekinge har vi också haft problem med hög arbetslöshet. Vi har lyckats bringa ned den på olika sätt. Vi ligger under riksgenomsnittet för öppen arbetslöshet. Vi har hanterat en del av frågorna på annorlunda sätt. I Blekinge finns ungefär 300 personer i den särskilda åtgärden OTA, offentlig tillfällig anställning. Det är relativt mycket i förhållande till arbetslösheten. Det beror på att det har funnits ett önskemål om att hitta platser åt människor som är arbetslösa där de känner att de behövs, där de gör nytta och känner sitt människovärde. OTA har varit ett bra exempel på det i Blekinge och på andra håll. OTA har förekommit i olika projekt. Vi tre socialdemokrater på Blekingebänken har nog träffat alla OTA-människorna, antingen på möten som arrangerats av LO-facken, arbetsförmedlingen och andra träffar eller då vi har besökt dem ute på de olika projekten. Vi var några stycken som besökte Kallinge strax norr om Ronneby. Där träffade vi kvinnor i SVAR-projektet, där de vid datamaskiner skrev av det som står i kyrkböcker. Det är ett arbete som ska göras noggrant. De hade funnit sin plats. Deras problem var att de inte fick något annat jobb i den gamla bruksorten Kallinge. De jobben hade försvunnit. Många av dem var runt 60. De såg det som sin stora möjlighet att göra nytta, eftersom de inte kunde flytta från orten. Det fanns inget jobb. Det finns också ett projekt i Metall i Sölvesborg, där OTA-människor ska aktivera andra metallarbetare som är arbetslösa. Man kan rada upp flera bra projekt i vårt län. Genom det beslut som riksdagen förmodligen kommer att fatta i morgon försvinner en del av de extra förmåner som dessa människor har haft. Det har känts extra bra för dem. Jag talar om de 45 kr om dagen som utgör ett särskilt stimulansbidrag till de som är sysselsatta i OTA-åtgärder. Vidare har de haft semester i enlighet med semesterlagen. De flesta tycker att det är självklart att man ska ha semester. Det försvinner också vid årsskiftet. Jag delar deras ilska över vårt sätt att hantera denna grupp människor. Bara för att det går bra och vi lyckas lösa mycket av arbetslösheten får vi inte glömma dessa människor. Det gör vi inte heller. Men vi glömmer dem i den här hanteringen. De hamnar nämligen i aktivitetsgarantin fr.o.m. den 1 januari. Aktivitetsgarantin är en bra åtgärd, om den uppfyller de krav och önskemål vi har i detta hus, där vi har fattat beslut om den. Då blir det bra. Det ska vara kvalitet i aktivitetsgarantin. Men det som händer för de människor jag talat om är att de mister förmåner. Jag kan inte förklara för dem vad det är för bra i den politiken, att de ska få sämre ersättning när de fortsätter med samma jobb. Det är möjligt att någon annan kan förklara det för dem. Jag kan det inte. Utöver de OTA-projekt i Blekinge som jag nämnde finns en del andra lyckosamma projekt. Jag kan nämna företaget Graneforsverken i Asarum som lade ned för två år sedan. Ägarna och den finska företagsledningen bestämde att flytta verksamheten till Spanien. Man tillsatte medel från företaget och allmänna medel. De som har jobbat med projektet har lyckats. Av de 144 som blev arbetslösa är det nu inte mer än ett tiotal som inte har blivit placerade. Det bevisar att om det hade funnits tillräckligt med resurser, t.ex. på arbetsförmedlingen och andra mänskliga resurser som kunde hjälpa till i det inledande skedet, kanske man hade kunnat lösa de här problemen ännu snabbare. Jag beklagar verkligen att de här förmånerna försvinner. Jag tänkte också kommentera det nya förslaget om a-kassan lite grann. Vi socialdemokrater på Blekingebänken har alltså en motion i det här ärendet. Vad gäller a-kassan ska det vara en omställningsförsäkring. Det är vi överens om. Men det ska samtidigt vara en trygghetsförsäkring, där den enskilde medborgaren som blir av med sitt arbete känner en trygghet för inkomsten under den tiden tills han eller hon hittar det nya jobbet. Så är det nya förslaget också. Problemet med det är, enligt vår mening, att det förslag som nu aviseras om att taket i ersättningen ska höjas enbart gäller de hundra dagarna. Det måste vara feltänkt. De första hundra dagarna är egentligen inte den svåra perioden ekonomiskt för den arbetslöse, utan det är först när det blir en längre tid som den arbetslöse kan behöva en högre ersättning, då reserverna börjar naggas i kanten. Vidare kan jag säga att det vore glädjande om de 80 procenten snart uppnåddes i försäkringen. Framför allt borde vi i dag nästan vara i den situation som det fanns en brasklapp om, dvs. "när det statsfinansiella läget så medger". A-kassan är bra i sin helhet, men det finns vissa små skönhetsfläckar i den. Framför allt finns det en del i a-kassan som är väl värt att nämna, nämligen att för dem som har bibehållen a-kassa när de studerar finns det en del konstigheter kvar. Det man skulle kunna önska var att, om det inte gjordes ett sammansatt utskott, det fanns lite mer kontakt mellan arbetsmarknadsutskottet och utbildningsutskottet, för att få bättre harmoni i reglerna. Det finns i dag en hel del omöjliga gränser, som är svåra att förstå för den enskilde. Om man t.ex. har a-kassa och börjar studera måste man vänta en viss period, för annars får man betala tillbaka en del av ersättningen. Det är en orimlig och oförståelig åtgärd. Fru talman! Hur ska man då kunna lösa det här? Om riksdagen nu fattar beslut i enlighet med betänkandet blir de OTA-anställda av med sina 45 kr. Min fråga till Kristina Zakrisson är då: Tror Kristina Zakrisson att det finns andra möjligheter att lösa det här? Jag tänker i första hand på de otraditionella medel som AMS har eller de pengar som i dag står till AMS förfogande för att betala en del projekt för de arbetslösa motsvarande 150 kr per dag och arbetslös. Skulle man kunna hitta någon möjlighet där för att kompensera alla de människor som är i projekt, och inte bara i OTA utan även i andra projekt, för de kostnader som de har i samband med att de tar sig till och från det som blir ett jobb. Och hur blir det egentligen med semestern? Kommer det ett förslag om semestern? Det vore rimligt att även dessa människor, kanske framför allt de, behöver en semester tillsammans med de sina för att hämta krafter under sommaren.

Fru talman! När OTA infördes var vi från Vänsterpartiet emot det, eftersom vi inte tycker att akassan ska användas för att avlöna arbeten. När man väl har infört olika åtgärder hamnar människor i vissa sammanhang och under vissa villkor, och läget förändras. Utskottet har en gång gjort en förlängning av OTA-insatsen, för att fasa ut den stegvis så att det inte skulle bli så abrupt. Läget nu är att OTA avskaffas och att man går in med aktivitetsgarantin. Där finns det möjlighet till förstärkt anställningsstöd, som är en bättre insats och ger bättre villkor med avtalsenlig lön än vad OTA ger. Jag vill påpeka att det inte finns någon reservation eller motion som handlar om ytterligare någon metod för att eventuellt fasa ut OTA eller hitta någon sorts övergångslösning. Från Vänsterpartiet hade vi varit intresserade av att diskutera det, för vi delar Christer Skoogs uppfattning att det inte får bli för abrupt. Å andra sidan vill jag påminna om det förstärkta anställningsstöd som finns. När det gäller rätten till semester är det en oerhört viktig fråga som Christer Skoog tar upp och som vi också har drivit i motioner och på annat sätt. Vi vill instämma i det som Christer Skoog säger, att det är oerhört viktigt och mycket väsentligt att AMS snarast utarbetar riktlinjer för att långtidsarbetslösa ska ha rätt till betald ledighet.
Fru talman! Jan Björkman och Karin Olsson, båda socialdemokrater från Blekinge, har i sin motion 2000/01:A3 tagit upp frågan om att OTA skulle fortsätta som aktivitet. Motionen är breddad i det avseendet att man tycker att det skulle vara ett extra stimulansbidrag även till dem som inte är i OTA utan är i aktivitetsgarantin. Om det hade funnits en ambition hade man mycket väl kunnat bifalla denna motion, men den har bara lagts till handlingarna.

Fru talman! Jag kan dela Christer Skoogs oro för vad de äldre arbetslösa ska göra framöver. Men det är just med tanke på de äldre långtidsarbetslösa som vi har inrättat aktivitetsgarantin men också inrättat det förstärkta anställningsstödet. Där finns det en möjlighet för kommunerna att gå in. Jag vet många kommuner som redan har sagt att de kommer att använda det här anställningsstödet för 57-åringar och äldre. Christer Skoog frågade om man kan använda de kringkostnadspengar som AMS har. Jag tror inte att det är möjligt. Det skulle möjligen vara om det går att använda otraditionella medel, men jag kan inte svara på det i dagsläget. Däremot är kringkostnadspengarna inte avsedda att hanteras på det sättet. När det gäller semester har departementet i uppdrag att lägga ett förslag till förändring i förordningen som innebär att de som deltar i aktivitetsgarantin ska ha möjlighet att vara lediga med ersättning. Det var tänkt att det skulle komma före jul, men det verkar ha blivit något fördröjt. Men det viktiga är att det kommer före sommaren, när en del har hunnit vara i gång nästan ett år. Det kommer alltså en förändring i förordningen från departementet just när det gäller ledighet med betalning.
Fru talman! Jag vill tacka Kristina Zakrisson för det svaret. Om vi kunde hitta en gemensam lösning att använda de otraditionella medlen, för att kompensera människor för kostnader, vore det bra. Jag tror att det skulle hälsas med tillfredsställelse bland de människor som är i de här åtgärderna. Jag vill bara säga att visst är det bra med det förstärkta anställningsstödet. Det har ju lett till att många har fått nya arbeten. Men i exemplet från Blekinge har vi sett att av de 300 är 100 placerade i organisationer, ideella organisationer, idrottsföreningar osv. De personer som är placerade där är runt 60 år och däröver. Idrottsföreningarnas och de ideella organisationernas ekonomi är ju inte sådan att de kan anställa någon människa med dräglig lön. Jag kanske ska nämna att det samtidigt finns ett tak i ersättningen med 525 kr per dag, vilket innebär att föreningen får gå in med nästan lika mycket till per dag. Den möjligheten finns inte. Den är uttömd i de här exemplen.

Fru talman! Hans Andersson talar om rättvisa och solidaritet och att det inte ska vara någon bortre parentes. Men efter 300 dagar hamnar man i aktivitetsgaranti. Nu ska jag läsa upp hur en arbetsförmedlare beskriver rättvisan och solidariteten i aktivitetsgarantin: Handläggningsrutinerna kring åtgärden är otroligt krångliga. För varje ärende tas ett rambeslut. Därefter beslutas om olika åtgärder inom ramen för garantin. För varje beslut som tas måste nya omgångar papper tas ut och skickas åt olika håll. En person kan först vara i AF-pool, sedan i praktik, därefter i utbildning, sedan i AF-pool i samverkan, därefter i ny praktik och sedan omfattas av anställningsstöd. Detta medför mängder med papper. Bara ett ärende med samverkanspart och AF-pool ger över tio olika papper. Om fel görs i ett sådant ärende blir det över 20 papper att skicka åt olika håll. Det vill till att det finns administratörer som kan hålla ordning på allt detta. Det blir i alla fall svårt att ha ordning och reda i systemet. Visst var det meningen att det skulle bli enklare,

Fru talman! De bilder som jag sprider kommer i huvudsak från långtidsarbetslösa invandrare. Varför tror jag inte på någonting annat än vad jag hör från dessa människor? Jo, därför att jag sedan mitten av 80-talet, när det var högkonjunktur, har sett den offentliga sektorn och den arbetsmarknadspolitik som Hans Andersson vill gå tillbaka till misshandla dessa människor. Jag har oerhört sällan träffat långtidsarbetslösa högutbildade invandrare som har fått en personlig kontakt med en arbetsförmedlare. Däremot har jag fått höra om hur den somaliska läkaren skulle tvingas bli sjukhusbiträde och om hur en människa som fick doktorsgrad i oktober nu i december får höra att hon inte ska tänka på en akademisk karriär utan på att bli personlig assistent till en handikappad eller på att ta restaurangjobb. Det har jag hört. Jag tror att det sitter i mentaliteten hos de här tjänstemännen att inte ta hänsyn just till det som den långtidsarbetslöse invandraren har tagit med sig i bagaget.

Fru talman! Jag tycker att det var jättetrevligt att Hans Andersson tog till orda. Möjligen blev jag lite fascinerad över att han vid denna sena timme valde att spela ut så stora delar av sitt demagogiska register, men det är möjligt att det finns någon riksdagsstenograf eller vaktmästare som rycks med. Jag rycks inte med, men jag tycker att Hans Andersson är en intressant person, ofta påläst och kunnig bakom retoriken, en person med betydligt mer integritet än de flesta partipolitiker. Sedan är han inte heller lika mycket kommunist som Camilla Sköld Jansson. Allt det där uppskattar jag. Jag har faktiskt uppskattat Hans Andersson så till den milda grad att jag har funderat på att åberopa honom när jag nu ska besvara alla de ilskna mejl som jag har fått om den proposition vi i dag ska behandla och all den kritik som har riktats mot aktivitetsgarantin. De kritiska omdömen som Hans Andersson fäller om de borgerliga alternativen till vänsterns arbetsmarknadspolitik är ju inte nya. Han sade precis samma sak inte bara i början av 90-talet utan också under andra halvan av 90-talet. Jag har i min hand ett protokoll från 1996/97 där Hans Andersson går till storms mot den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken. Den var "tom", den innehöll "inga förslag" och den var "hafsig". "Det leder till en arbetsmarknadspolitik som får allt lägre kvalitet: fler i passivt bidragsberoende." Det är ett omdöme som passar väl in även i dag.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 Nu har ni fått den nya politiken. Så här är det. Med Hans Anderssons ord: Håll till godo! Ni är på väg tillbaka. Tycker Hans Andersson att jag ska skriva det svaret till alla som mejlar till oss och klagar på den proposition som riksdagen nu diskuterar?

Fru talman! Jag vill med kraft protestera mot Hans Andersson. Jag tänker väldigt noga igenom svaret. Jag har ju inte svarat på de här mejlen än. Jag har avvaktat för att höra vad Hans Andersson hade att säga. Nu är jag inte säker på att det gav så väldigt mycket tröst. Framför allt får inte de arbetslösa särskilt mycket tröst av det Hans Andersson har haft att säga i kammaren. Jag vill också rätta ett uttalande som Hans Andersson gjorde i sitt inlägg. Vi säger inte nej till en höjning av taket i a-kassan. Vi tar inte ställning till frågan i dag, eftersom regeringen och Vänsterpartiet inte framlägger några sådana förslag. Men vi indikerar faktiskt i vår motion att vi står vid en brytpunkt där man har att välja vilken utveckling man vill se för arbetslöshetsförsäkringen. Ska vi fortsätta på den inslagna vägen och förvandla arbetslöshetsförsäkringen till en grundtrygghet som sedan får kompletteras på marknaden med tilläggsförsäkringar? Eller ska vi välja en linje där vi snarare strävar efter att jämställa arbetslöshetsförsäkringen med andra socialförsäkringar som ska skydda oss mot inkomstbortfall när vi inte kan arbeta - sjukförsäkring, föräldraförsäkring osv.? Jag tycker att det finns mycket som talar för det senare. Men vi tar som sagt inte ställning i det här sammanhanget, eftersom inte ens Hans Andersson mäktar med att göra det. Hans Andersson sade också i sitt inledande anförande att a-kassans idé är den produktiva rättvisan. Vilka förslag framläggs då för att hylla den idén? Tycker Hans Andersson att det är produktiv rättvisa när en yrkesutbildad 35-åring går och hackar på akassa i nio år? Är det produktiv rättvisa? Låt mig till sist ställa samma fråga till Hans Andersson som jag ställde till Kristina Zakrisson vid upprepade tillfällen men aldrig fick svar på. Av den arbetsföra befolkningen mellan 16 och 64 år står nära Hans Andersson att den här propositionen genererar?

Fru talman! Bäste, gamle herr Andersson! Att han är en både stor och skicklig retoriker torde vi alla i utskottet numera veta. Men den här gången tror jag att han nästan tog i lite för mycket. Man skulle kunna få känslan att det han inte fick igenom i regeringsförhandlingarna fick han blåsa lite extra om här. Det är glädjande att höra att Hans Andersson är glad. Det är kul, så här på lucia. Men blir det inte lite ihåligt när Hans Andersson å ena sidan säger att vi är helgjutet negativa på den borgerliga sidan, å andra sidan kommer vi med för många förslag då vi kommer med fyra stycken. Om vi nu vore så oerhört helgjutet negativa, hur kommer det sig att vi ägnar tid åt det här? Sedan undrar jag om Hans Andersson över huvud taget lyssnade på mitt tal. Allmän, då vi anser att den ska vara öppen för alla på arbetsmarknaden. Obligatorisk, då vi anser att den ska vara solidariskt finansierad. Det är klart att orden inte känns igen. Vi anser därför att det ska vara en omställningsförsäkring som syftar till att de arbetslösa så snart som möjligt ska komma till arbete. Men i din värld kanske det är bättre att komma till bidrag. Jag vet inte riktigt. Vi kristdemokrater har jobbat mycket med den här frågan och kommer att fortsätta att göra det. Vi är lite förvånade över de förhandlingar som pågår mellan Vänstern och regeringen.

Fru talman! Jag kan förstå att herr Andersson har svårt att förstå vår linje. Vår linje grundar sig på att det ska löna sig att jobba. Det ska även löna sig att jobba då man eventuellt går arbetslös och får ett korttidsjobb. Alltså har vi ägnat tid åt att försöka hitta en modell till en arbetslöshetsförsäkring som bl.a. ska ge denna trygghet som vi båda eftersträvar. Skillnaden är att jag inte tar ifrån dig ditt engagemang för andras trygghet, medan du konsekvent hävdar att jag inte bryr mig - vilket jag anser är lite ofint. Vi letar således efter en modell där vi både vill ge trygghet men också uppmuntra till att ta korttidsjobb. Sedan var det frågan om egenersättningen. Man kan alltid resonera om vad som är bäst. Är det att få mycket bidrag eller lägre skatt? För den gode matematikern borde väl summan för den enskilde familjen bli densamma. Frågan är hur det blir för det ekonomiska systemet. Då torde skattesänkningar många gånger vara bättre, både med marginalskatteeffekter och mycket annat. Det är väl bättre med retorik än verklighet.

Fru talman! Kulturutskottet har yttrat sig över de delar av propositionen och motionerna som särskilt berör kulturarbetsmarknaden. Jag tänker därför helt kort ta upp villkoren för konstnärernas arbetsmarknad i mitt anförande. Konstnärernas villkor är en prioriterad fråga inom kulturpolitiken. Syftet är att skapa sådana villkor för de professionella konstnärerna att de kan försörja sig på ersättning för konstnärligt arbete. Etablerade konstnärer måste ges denna möjlighet inte minst för den kulturella förnyelsen och mångfalden. Fru talman! Kulturarbetsmarknaden är speciell i den mån att den präglas av helt andra förhållanden än vad som gäller för de flesta andra yrkesgrupper. Tidsbegränsade anställningar och kortare uppdrag är vanliga. Antalet tillsvidareanställningar är begränsat. Det är inte ovanligt att man periodvis är arbetslös och utan inkomst och därför mycket beroende av stöd i form av arbetslöshetsersättningar och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. En typisk situation på denna speciella arbetsmarknad kan karakteriseras av en skådespelare som under en viss tid arbetar vid en teater. När uppsättningen är slut är det troligt att denna skådespelare blir arbetslös under en period. Anledningen kan vara att arbetet med en ny uppsättning inte börjar direkt där den förra avslutades eller att han eller hon helt enkelt inte har hittat ett arbete med en ny uppsättning. Ofta blir dessa människor arbetslösa under en period i väntan på en ny tillfällig anställning eller liknande. Man är således periodvis även utan inkomst. Så rullar det ofta på för våra kulturarbetare. Detta betyder att många kulturarbetare ofta är direkt beroende av hur arbetsmarknadspolitiken utformas. Fru talman! För att få en mer rättvis bild av de förslag som behandlas i dagens betänkande vill jag understryka det Kristina Zakrisson tog upp i sitt anförande, nämligen att betänkandet som vi nu debatterar bildar en helhet tillsammans med betänkandet Förnyad arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt som lades fram före sommaren. Där ges en utförlig förklaring till vad de individuella handlingsplanerna ska innehålla. Den enskilde individen ska stå i centrum och i så stor utsträckning som möjligt ha beslutsrätt över sin situation. Detta betyder att man ska ta hänsyn till den enskildes förhållanden. Den enskilde ska aktivt delta i utarbetandet av handlingsplanen och på detta sätt ha inflytande över sin situation som arbetssökande. AMS ska utfärda föreskrifter om handlingsplanernas närmare utformning. Det står uttryckligen att man ska beakta de särskilda villkor som gäller för olika grupper på arbetsmarknaden. För kulturarbetarna är det extra viktigt att man i den individuella handlingsplanen tar särskild hänsyn till de villkor som råder på den arbetsmarknad som en arbetssökande är utbildad för eller etablerad inom. Det understryker också kulturutskottet i sitt yttrande. Det är bra att AMS ska tillsätta en arbetsgrupp i syfte att se över föreskrifterna när det gäller arbetslöshetsförsäkringens tillämpning på kulturarbetsmarknaden. Det är också bra att AMS har för avsikt att inhämta yttranden och synpunkter från berörda konstnärsorganisationer. Ännu bättre är det självklart om de kan ingå i arbetsgruppen. Fru talman! Anställningar inom kulturområdet är ofta kortvariga. Arbetet görs i hög grad på frilansbasis. Konsekvenserna skulle därför bli förödande om kulturarbetare skulle tvingas byta yrke efter hundra ersättningsdagar. I betänkandet står det därför att kraven på yrkesmässig och geografisk rörlighet bör beaktas för kulturarbetarna. Man bör ta rimlig hänsyn till de särskilda behov som kan gälla för grupper med exempelvis kortvariga eller tillfälliga anställningar, vilket stämmer överens med kulturarbetarnas situation. Om den arbetssökande ska utvidga sin sökning både yrkesmässigt och geografiskt ska hänsyn tas till den som genom regelbundna uppdrag eller anställningar visar sig vara förankrade inom det yrke den är utbildad inom. Det är således viktigt att se helheten i de nya förslagen inom arbetsmarknadspolitiken. Med detta yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet.

Fru talman! Cirka en miljon människor i arbetsför ålder står i dag utanför arbetsmarknaden. Det saknas 300 000 jobb för att lika många ska ha arbete i dag som för tio år sedan. Vecka 49, förra veckan, var 28 639 fler personer i åtgärder jämfört med samma vecka år 1999, dvs. en ökning med 20 %, detta trots högkonjunkturen. Tar vi hela november var antalet individer i åtgärder 141 884. Det är en ökning från november 1999 med 26 145 personer eller 18 %. Vad värre är: Ökningen har fortsatt vecka efter vecka. Det är siffror som vi sällan eller aldrig hör regeringen eller utskottsmajoriteten nämna. Man nämner däremot gärna att antalet öppet arbetslösa är 4 %, vilket var det stora målet. Att antalet personer i åtgärder ökar innebär att de försvinner i statistiken. Vad de som är i åtgärder med anställningsstöd anser om effektiviteten av dessa åtgärder har väl ingen i denna kammare som läst tidningar eller hört den tidigare debatten kunnat undgå att lägga märke till. Men vad gör det. Huvudsaken är att de försvinner från den öppna arbetslösheten. Hur stor är då den reella arbetslösheten i Sverige? Öppet arbetslösa är ungefär 4 %, i arbetsmarknadsåtgärder är 3 %, i Kunskapslyftet är 2 % och latent arbetssökande är ca 2,5 %. Det är totalt 11,5 %. Det är helt andra siffror än vad regeringen talar om. Över en miljon människor är arbetslösa i en högkonjunktur. På 80-talet skulle, som en tidning skrev, detta har betraktats som en katastrof. Det är det faktiskt. Trots dessa siffror slår sig Göran Persson, Björn Rosengren och arbetsmarknadsutskottets majoritet för bröstet och är nöjda. Hur kan man vara det? Är det så att utskottets ordförande Sven-Erik Österberg också är lika nöjd som Björn Rosengren och Göran Persson? Om inte, vad gör ni socialdemokrater för att få ned denna enorma arbetslöshet? Det är en arbetslöshet som dessutom är tudelad. I Norrland ligger den totala arbetslösheten på över 13 %. I Kristina Zakrissons Norrbotten ligger den på över 13 %. Invandrare har en arbetslöshet som är skyhögt över både snittet i Sverige och i Norrland. Samtidigt som vi har en hög arbetslöshet har vi brist på arbetskraft. Det råder stor brist på olika typer av ingenjörer liksom på lärare och sjuksköterskor. Det visar SCB:s arbetskraftsbarometer. Att få tag i en yrkeserfaren civilingenjör med inriktning mot teknisk fysik och elektronik eller en högskoleingenjör med kunskaper om el, elektronik eller datateknik verkar vara svårt. Samtliga arbetsgivare som ingår i SCB:s undersökning anser att bristen är stor på dessa grupper. Bristen har varit stor tidigare också, men så här kraftigt har det aldrig visat sig förut. Det är uppseendeväckande att samtliga svarat att det är brist, säger Jonas Börjesson på SCB. SCB:s undersökning bygger på enkätsvar från 7 000 personalanvariga på olika arbetsplatser. Även AMS-chefen Anders L Johansson pekar på att det finns en väldigt stor arbetskraftsreserv på uppåt en miljon människor, men inom vissa yrkesgrupper saknas rätt utbildning. Trots det stora utbudet av arbetskraft finns det alltså problem att lotsa arbetskraftsreserven till de jobb som efterfrågas. Det säger Vad gör då regeringen åt detta? Det är en intressant fråga som man kan ställa till utskottets ordförande. Man kan också notera att AMS-chefen vidare säger: "Det går inte att fortsätta med en rundgång av åtgärder och a-kassa. För vår trovärdighets skull måste vi vrida oss ur åtgärdspolitiken och gå in för en kompetenshöjarpolitik." En annan grupp han lyfter fram är de deltidsarbetslösa. Han säger: "Att de inte blivit färre är" - notera nu ordvalet - "ett gigantiskt misslyckande." Det är inga svaga ord som sägs av vår Vi kan konstatera att den reella arbetslösheten är rekordhög samtidigt som så många yrken saknar arbetskraft samt att AMS-chefen är missnöjd med AMS-politiken och den rundgång som finns i politiken. Likaså anser han att det är ett gigantiskt misslyckande att deltidsarbetslösheten inte minskat samt att det åtgärdssystem vi nu har inte leder något vart för de långtidsarbetslösa. Kan regeringens misslyckande framgå tydligare? Ändå är arbetsmarknadsutskottets majoritet, om man läser texten, nöjd. Björn Rosengren och Göran Persson är nöjda. Statistik är tydligen viktigare än verklighet. För oss moderater är det precis tvärtom. Moderaterna och övriga borgerliga partier har i en lång gemensam reservation och i ett flertal övriga reservationer lagt fram vår politik för att öka sysselsättningen i Sverige. Vårt alternativ för att få fler jobb och fler företag innebär att politiken måste förändras. Det är en politik för lägre skatter, möjlighet till hushållsnära tjänster, en ny modell för lärlingsutbildning, en stimulerande miljö för företagare och entreprenader. Vi säger dessutom följande: "Men det måste också bli lättare för företag att etablera sig, växa och utvecklas i Sverige. Alla hinder och regler som försvårar tillkomsten av nya företag och arbeten måste bort. Det handlar bland annat om regler som gör det krångligt att starta ny näringsverksamhet och att anställa nya medarbetare. Kostnaden för att administrera skatte-, arbetsmarknads och miljöregler uppgår till och 19 anställda. Antalet regler som berör företagande växer också genom nya lagar och förordningar med en tillväxttakt på 5 till 6 % per år. En så kallad solnedgångsparagraf bör införas. Det innebär att alla regler kontinuerligt ses över och utmönstras om de inte har tillämpats på fem år. Samtliga småföretagsdelegationens förslag till regelförenklingar bör genomföras. Statlig kommersiell verksamhet utgör ett betydande problem för en fri och rättvis företagskonkurrens. I framgår följande. - Hälften av alla myndigheter och statliga företag bedriver konkurrensutsatt verksamhet i påtaglig omfattning. - En fjärdedel av de statliga myndigheternas och bolagens verksamhet på konkurrensutsatta områden har märkbar och negativ effekt på marknadens funktionssätt." Det är ingen tvekan om att det inte kan fortgå så här. Det måste till en förändring. Enligt den SAF-enkät som har gjorts noterar man att företagsreglerna ökar dubbelt så mycket som tidigare med ca 4 % per år. I en SAF-enkät anser mer än hälften av företagen att reglerna blivit fler. Bara en av hundra tycker att de har blivit färre, och två av fem upplever att reglerna blivit svåra att följa. Man kan alltså notera att inte heller här har regeringen hållit sina löften att minska antalet regler. Vi lämnar detta och tittar lite grann på de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna, AMS och arbetsförmedlingen. Vi kan konstatera att arbetsmarknadspolitiken måste effektiviseras. Arbetsförmedlingarna fungerar i dag överlag inte bra. Vi kan konstatera att det enligt en rapport som gjorts om arbetsmarknaden finns en betydande misstro hos de långtidsarbetslösa mot arbetsförmedlingens arbete. Av dem som deltagit i en eller flera arbetsmarknadspolitiska åtgärder tror t.ex. drygt fyra av tio att åtgärderna inte kommer att göra det lättare att få arbete. Hälften av de arbetslösa tycker inte att de har fått bra information om de alternativ som finns. Nästan sex av tio tycker att hjälpen inte har utgått från de egna behoven, utan att de behandlats som en i mängden. Fyra av tio tycker att de inte får den hjälp och det stöd de behöver från arbetsförmedlingen. Endast tre av tio långtidsarbetslösa har en individuell handlingsplan. Det finns alltså mycket att göra här för en regering som bryr sig om att få fler i arbete. Vi kan konstatera att ett flertal utredningar har pekat på betydande problem vad gäller arbetsmarknadsverket och AMS. Vi moderater anser att den reguljära förmedlingsverksamheten bör kunna skötas av marknaden. Det finns ingen anledning att staten sysslar med sådant som andra kan göra bättre. Samhällets huvuduppgift måste vara att hjälpa dem som är långtidsarbetslösa och dem som av olika skäl har en utsatt position på arbetsmarknaden. Den offentliga arbetsförmedlingens roll och verksamhetsområde behöver definieras tydligare. Genom att tydliggöra samhällets ansvar bör också resurser kunna frigöras. Detta kan i sin tur leda till att fler får möjlighet att återinträda på arbetsmarknaden och att detta återinträde sker snabbare. Vi tycker också att det finns skäl att se över ansvarsfördelningen inom den offentliga sektorn. I Sverige är arbetsmarknadspolitiken traditionellt ett statligt åtagande. Samtidigt går det inte att blunda för det resultat som man uppnått i vårt grannland Danmark, i Farum, där man valt att ta ett mer handfast ansvar på lokal nivå. Med detta anser vi att man bör utreda förmedlingsverksamheten såväl vad gäller uppgiftsfördelningen mellan den offentliga sektorn och privata aktörer som ansvarsfördelningen mellan staten och olika lokala organ. Det finns som jag tidigare har sagt alltså mycket att göra. Jag tycker att det vore skönt att få se en regering som anser att jobb är viktigare än statistik. Vi moderater har talat om hur vi vill minska arbetslösheten. Ska de arbetslösas antal minska så måste regeringen lyssna på vad vi säger i stället för att fortsätta med den politik som i denna högkonjunktur ger ett rekordstort antal människor utanför arbetsmarknaden. Fru talman! Jag står givetvis bakom alla de reservationer som vi har framlagt i betänkandet, men för att vinna tid vid voteringen yrkar jag bifall enbart till reservation 1 och reservation 7.

Fru talman! Liksom Mikael Odenberg förut känner jag inte igen Hans Andersson. Det var en del småkritik mot den politik som förs, men samtidigt var det på något sätt så att man kände sig nöjd. Jag är förvånad över att en vänsterpartist i kammaren kan vara nöjd med en miljon arbetslösa - En miljon människor arbetslösa! Det är en otrolig arbetslöshet. Och Hans Andersson säger att han är nöjd med hur situationen är. Det är också förvånansvärt att han ger kritik för att man minskar de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Är det inte så att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna faktiskt borde minska i en högkonjunktur? Men inte för den här regeringen, med stöd av Hans Andersson. Man ökar de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna, tvärtemot vad som sker i resten av världen. När vi har högkonjunktur är det fler människor i arbete, men inte i Hans Anderssons värld. Anser Hans Andersson att vi har en bra företagspolitik? Är det något som Hans Andersson och den här regeringen har gjort som har ökat antalet arbetstillfällen? Eller är det bara konjunkturen och marknaden, som Hans Andersson normalt sett inte är speciellt förtjust i, som ser till att det blir fler jobb? Kan Hans Andersson nämna någonting som man har gjort som har ökat antalet arbetstillfällen? För ett par år sedan stod Hans Andersson här och sade att vi hade för mycket politik som var inriktad på volymåtgärder. Nu konstaterar vi att visst är det så, beroende på att det faktiskt saknas människor för de jobb som finns på arbetsmarknaden. Men det vore intressant att se vad i den socialdemokratiska vänsterpartipolitiken som har gjort att antalet jobb har ökat.

Fru talman! Det vore ju märkligt om inte antalet människor som arbetar ökar i en högkonjunktur. Har Hans Anderson någonstans upplevt att antalet människor som arbetar inte ökar i en högkonjunktur? Det är möjligt att det var så i den gamla klassiska socialistiska ekonomin. Men överallt annars ökar faktiskt antalet arbeten i högkonjunktur. Att Hans Andersson är förvånad över hur mängden ökar kan jag i och för sig begripa eftersom han inte har vidtagit några åtgärder för att de ska öka utan låter den förkättrade marknaden se till att antalet arbetstillfällen ökar. Sedan säger Hans Andersson i en form av självbekännelse: Jag är inte nöjd. Nej, tacka sjutton för att han inte är nöjd, för visst är det så att det står en miljon människor utanför arbetsmarknaden. Det får ju finnas någon logik i vad Hans Andersson säger. I det enda fallet säger han att han tog i för lite när det gäller siffrorna. Nästa gång säger han att det inte är en miljon människor som är utanför arbetsmarknaden. Visst är det det! Det är 300 000 färre i jobb nu än för 10 år sedan. Detta borde oroa mer. Flaskhalsproblematiken borde oroa mer. Även att åtgärderna ökar i en högkonjunktur borde oroa Hans Andersson. Jag är alldeles övertygad om att hade Hans Andersson inte ingått detta samarbete med Socialdemokraterna hade vi fått se en helt annan Hans Andersson som hade varit orolig och sett bekymrad ut. Men det är kanske så att när man börjar närma sig makten bortser man från ideologin och ser inte hur verkligheten är. Men för mig och för oss moderater är en miljon människor utanför arbetsmarknaden mycket oroande. Jag är förvånad över att Hans Andersson inte ser det på samma sätt.

Herr talman! Jag beklagar att vi får två ganska likartade debatter i kväll. Vi kör det hela två varv. Måhända blir det ett extra utrymme för arbetsmarknadspolitiken. Kanske kan vi nå lite längre än vi mestadels brukar. Den splittring i borgerligheten som Hans Andersson talar om tycker jag gestaltas också i majoriteten om man tittar på talarlistan i de båda ärenden som vi har debatterat nu. Det är flera företrädare för flera av partierna i majoriteten, vilket är anmärkningsvärt när de inte ens framför samma budskap. Sedan har jag tacksamt noterat att våra motioner och reservationer på det här området har fått ett positivt bemötande och positiva skrivningar också av majoriteten. Dessvärre får jag beklaga att det inte också leder till handling och beslut, så reservationerna kvarstår naturligtvis. I dag handlar det om 63 miljarder som ligger på bordet här i kammaren för att fördelas. Det är mycket pengar och det handlar om många människor. Framför allt handlar det om de arbetslösa som vill ha jobb men också om företagaren och om den offentliga sektor som behöver människor som är beredda att ta en plats i ett team. Vidare handlar det om arbetsförmedlingspersonalen som ska klara av att matcha rätt person med rätt plats. För att få optimal fördelning av pengarna måste man, tycker jag, dels förstå nuläget, dels våga titta in i framtiden. Herr talman! Den som är arbetslös är inte beredd att instämma med Göran Persson om att det går bra för Sverige. Det är positivt att arbetslösheten sjunker. Vi kristdemokrater gläds över var och en som får ett jobb men det är faktiskt ganska barnsligt av regeringen att pressa AMS att till vilket pris som helst pressa in människor i åtgärder - allt för att de 4 procenten ska uppnås; precis som om det skulle vara något positivt med 4 % öppen arbetslöshet. Om vi 1985 eller 1975 hade haft 4 % öppen arbetslöshet skulle vi ha betecknat det som mycket hög arbetslöshet. I november basunerade regeringen högljutt ut att målet var uppnått; detta för att folket skulle jubla. Man hade t.o.m. förberett det med en liten festskrift, paradskrift - På väg mot full sysselsättning. T.o.m. den som hade en anställning klar att börja i januari tvingades i oktober in i en åtgärd för att inte synas i statistiken. De exemplen är många. Det är trams att göra på det sättet. Eftersom näringsministern inte är närvarande här i kväll skulle jag vilja fråga Sven-Erik Österberg om det är rimligt att hantera människor på det sättet. Det är, precis som flera talare varit inne på, ganska ointressant att över huvud taget intressera sig för den öppna arbetslösheten. Där handlar det ju bara om en fjärdedel av det totala antalet människor som vill ha ett arbete eller som vill arbeta mer än man i dag gör. De utgör totalt 16 % av arbetskraften - det har förekommit lite olika siffror här i kväll men jag håller fast vid att det är fråga om 700 000 personer. Det mesta talar för att målet om 80 % syselsättningsgrad år 2004 inte kommer att uppnås med nuvarande politik. Där kan det bli svårare att pressa därför att där bygger det på att regeringen lyckas skapa förtroende hos de människor som vill och kan starta ett företag eller vidareutveckla sitt gamla företag så att de vill och vågar satsa sitt kapital och kanske sin familjs trygghet i det risktagande som heter företagande. Först då kan de 160 000 jobb skapas som behövs för att vi ska nå 80 % sysselsättningsgrad. Herr talman! Att vara arbetslös är att vara utsatt. För att minska otryggheten är det en viktig faktor att man i god tid kan få besked om framtiden. Jag har talat med en hel del arbetslösa som inte vet vad som händer nästkommande vecka när deras a-kassa går ut eller när en åtgärd är slut. Det är ett anständighetskrav att i god tid kunna ge besked; detta för att inte skapa onödig stress för människor i utsatta situationer. Kristdemokraterna menar att antalet arbetsmarknadsprogram måste minskas. Regeringen talar också om regelförenkling och gör en ansats åt det hållet. Arbetsmarknadspolitiken har ju, som Hans Andersson var inne på, under många år varit ett genomreglerat och genomsocialiserat område där si och så många procent skulle befinna sig i respektive åtgärd. Detta är ett kollektivistiskt och väldigt felaktigt synsätt. Takterna när det gäller att detaljreglera finns uppenbart kvar nu när vänsterblocket inför fyra olika sorters anställningsstöd inom en tidsrymd av fyra år. Varje anställningsstöd har sitt eget regelverk. Den regelförenkling som regeringen talar om i budgetpropositionen överskyls vida av regelkomplikationer som samtidigt införs. Jag välkomnar att Hans Andersson är öppen för en förändring. Det är väl synd att han inte drivit det i förhandlingarna innan betänkandet kom på bordet. Det hade varit bättre att lägga krutet där än i kammaren. När det gäller den senaste komplikationen kring anställningsstödet, nämligen att tre av de fyra stöden ska återkvalificera till a-kassa, säger Sven-Erik Österberg i ett TT-meddelande: "Det har varit starka krav från fackligt håll på att vi ska göra något åt det." Det uttalandet oroar mig. Är det facket som styr politiken? Innebär Österbergs uttalande att fackets alla krav belönas i form av politiska beslut av majoriteten? Kristdemokraterna anser alltså att antalet program bör minska. Men inom varje program bör en individuell anpassning i långt högre grad ske, med hänsyn tagen till den enskilda arbetssökande människan. Varje arbetssökande måste få en individuell handlingsplan, för varje människa - också som arbetslös - har rätt att bli betraktad utifrån sina unika möjligheter och behov. Tyvärr fungerar detta dåligt, inte minst för de långtidsarbetslösa. Enligt en TEMO-undersökning gjord på uppdrag av SAF tycker endast två av tio långtidsarbetslösa att de har en individuell plan som man arbetar efter. Det var ju också tanken med aktivitetsgarantin - en reform som genomfördes rekordsnabbt, utan tid för analys av försöksverksamheten. Man skulle få en högre grad av individuell support. Detta såg vi kristdemokrater som någonting positivt och vi var beredda att tillstyrka den här aktiviteten. Nu kommer det otaliga rapporter utifrån landet som talar om att just kvaliteten hos aktivitetsgarantin är undermålig. Jodå, på sina håll och för enskilda individer fungerar den bra; just som den var tänkt. Men rapporterna om kränkningar, kollektivism och bristfällig kvalitet dominerar stort. Vi kristdemokrater skriver i vår motion, något som jag tycker att det är oerhört viktigt att här i kväll peka på, att en aktivitetsgaranti står och faller med den praktiska tillämpningen. Den har uppenbarligen misslyckats, av rapporterna att döma. Vi kristdemokrater oroar oss också för att vänsterblocket smygvägen uppenbarligen inför en bortre parentes genom det här. Jag har frågat näringsministern vad som ska hända med dem som blir kvar i aktivitetsgarantin, utan att få jobb eller komma in på reguljär utbildning, men som fortsatt står till arbetsmarknadens förfogande och därmed inte förtjänar avstängning. Jag fick svaret att de inte finns, att detta är ett icke-problem. Men tänk om vi om två eller tre år står här och konstaterar att av dem som gick in i aktivitetsgarantin det första året är några fortfarande kvar! Vad händer med dem? Förpassas de till kommunens socialkontor trots att de står kvar som arbetssökande? Jag tycker att det är orättfärdigt att inte ge människor besked. Eller vad ska hända med dem som blir kvar år efter år efter år? Är det inte dags att börja fundera över den övergångsarbetsmarknad som vi kristdemokrater beskriver i vår motion och som Centerpartiet beskriver i sin motion? Jag tror att det behövs någonting mer. Vi kristdemokrater har varit tydliga med att säga att vi inte vill ha en bortre parentes, utan vi vill ha en grundtrygghet för människor. Men vi vill också ha incitament för att ta ett arbete. Detta har Magnus Jacobsson tidigare i sitt inlägg utvecklat. Herr talman! De regionala skillnaderna i Sverige är stora. Det är skillnad mellan att bli arbetslös i Gnosjö och att bli arbetslös i Pajala. Samtidigt som arbetslösheten är hög i vissa delar av Sverige är arbetskraftsbristen påfallande i andra delar. Vi brottas alltså med dessa två problem samtidigt. Mer än hälften av företagen i landet uppger att de har stora problem med att rekrytera den arbetskraft som de behöver; detta samtidigt som 700 000 personer vill arbeta mer. 5 av 10 långtidsarbetslösa kan tänka sig att flytta till en annan ort för att få arbete. Detta är glädjande och även nödvändigt. Rörligheten måste öka för att matchningsproblemet ska lösas. Möjligheterna att till en rimlig kostnad ta bilen till jobbet måste också öka. Därför har vi kristdemokrater föreslagit ett annorlunda avdrag för resor till jobbet. Det är beklagligt att majoriteten inte har sett den möjligheten. Sverige är ett glest befolkat land. Det går inte att bygga ut allmänna kommunikationer överallt. Herr talman! De arbetshandikappade har en extra utsatt position på arbetsmarknaden. Vi kristdemokrater lägger därför som många år tidigare mer pengar på det som visat sig vara det absolut bästa sättet att få ut arbetshandikappade i reguljärt arbete, nämligen lönebidrag. Det är beklagligt att regeringen gjorde en panikbromsning av lönebidragen 1999. Vi lever fortfarande med besvikelsen. Det som såg ut som 90 miljoner plus visade sig vara 200 miljoner minus. Där tappade regeringen mycket förtroende, både hos dem som hade behov av lönebidragsanställning och hos landets arbetsförmedlare. Vi kristdemokrater vill dessutom införa en regel om att lönebidrag inte ska sänkas om risk för uppsägning föreligger. Flera talare har varit inne på Samhall tidigare. Samhall har två uppdrag som vi menar är motstridiga. Det är dels god lönsamhet, dels att ta hand om arbetshandikappade. Mycket tyder på att lönsamhetsaspekten har tagit över, då många arbetshandikappade inte längre kvalar in på Samhall. Det är dags för en genomlysning av Samhalls verksamhet, för att sedan staka ut framtiden. Regeringen fördelar 63 miljarder på arbetsmarknadspolitikens område. Kristdemokraternas förslag ser annorlunda ut, precis som Hans Andersson har varit inne på. Det ryms inom flera olika utgiftsområden men hänger intimt samman med arbetsmarknaden. Den enskilda människan ska kunna tjäna 20 000 kr utan att betala någon skatt över huvud taget - ett grundavdrag. Det blir betydligt mer kvar i plånboken, både för den som har arbete och den som är arbetslös - och för den som är pensionär. Utifrån en rejäl skattesänkning för den enskilde tillskapas också möjlighet att höja egenfinansieringen i a-kassan. Vi lägger 3 miljarder mer till kommuner och landsting för att skapa möjlighet för fler anställda i vården och i skolan, t.ex. Vi sänker skatten i tjänstesektorn för s.k. hushållsnära tjänster. Allt detta skapar jobb och minskar arbetslösheten. Herr talman! Låt oss skapa förutsättningar för framtiden. Låt oss staka ut visionerna. Det är positivt att den internationella högkonjunkturen håller i sig. Även om en avmattning, eller snarare utjämning kan skönjas i vissa branscher ser det ändå hyfsat ut också för 2001. Högkonjunkturen har hjälpt till att öka svenska möjligheter för tillväxt och fått arbetslösheten att sjunka. Dessvärre använder inte regeringen högkonjunkturen för att genomföra de strukturella reformer som är nödvändiga för att Sverige ska stå rustat inför den lågkonjunktur som förr eller senare kommer. En tid av högkonjunktur måste också vara en tid av förändring. Både Tyskland och Frankrike har presenterat stora skattereformer för att stimulera företagande och tillväxt. Kristdemokraterna har lagt fram förslag och avsatt pengar på en rad områden, just för att skapa fler arbetstillfällen och därmed sänka arbetslösheten. I Sverige behövs t.ex. reformer på skatteområdet. Det är faktiskt ett arbetsmarknadspolitiskt mål, Hans Andersson. EU-kommissionen har kritiserat Sverige på den punkten. Vi har de högsta skatterna på arbete i hela unionen, 52,7 %. Snittet i EU ligger bara på 39,2 %. Kommissionen har uppmanat regeringen att sänka skatten på arbete. Det har fått resultat. I budgetpropositionen 2001 säger regeringen att arbetsgivaravgifterna ska sänkas med det fantastiska talet 0,1 procentenhet. Det är försumbart. Det räcker inte. Jag anar att Vänsterpartiet och Miljöpartiet har stretat emot. Men majoritet finns i riksdagen för förslag av helt annan dignitet. Det vågar jag lova. Välkommen, regeringen, med förslag! Herr talman! Högkonjunkturen måste också innehålla en reformering av utbildningssystemet. Det hastar. Vi håller på att förlora en hel generation. En fjärdedel av ungdomarna går ut grundskolan utan godkänt i alla kärnämnen. Lika många går ut gymnasiet med Icke godkänd. Det är att misshushålla med ungdomar som borde kunna få en god start inför ett kommande arbetsliv, genom att de skulle kunna välja en mer praktiskt inriktad utbildningsväg. Det är som om regeringen föraktar praktiskt kunnande under något slags likhetsideal som helt saknar verklighetsförankring. Direktiven till den nya gymnasieutredningen förskräcker, då yrkesutbildning ska förläggas bortanför gymnasieskolan. Det är feltänkt. I stället behövs det kraftiga insatser för att sänka trösklarna för inträde för ungdomar i arbetslivet. Mängder av ungdomar får nu komplettera sin utbildning via komvux och tappar år då de skulle förvärvsarbetat. Varför, vänsterblocket, måste alla ha högskolebehörighet, när platserna på högskolan ändå bara kan disponeras av hälften? Varför är regeringen så handlingsförlamad att man fortsätter en fullständigt misslyckad försöksverksamhet med lärlingsutbildning? Kristdemokraterna har lagt fram förslag till ett lärlingsprogram som är intressant både för elever och arbetsgivare. Det är dags att bejaka utbildningsvägar som innehåller möjligheter till en mer praktisk inlärningsform. Det är också dags att bejaka den som väljer en lång utbildningstid och inte bestraffa genom att införa en värnskatt. Den som väljer en lång utbildningstid skjuter upp sitt inträde på arbetsmarknaden och begränsar sin livsinkomst till färre år. Vänsterblocket i svensk politik riskerar att desarmera Sveriges framtida tillväxtmöjligheter på detta område. Här ligger potentialen för att vi fortsatt ska klara sjukvård och skola men också sjukförsäkring, akassa, arbetsmarknadspolitiska åtgärder och allt det andra vi solidariskt vill dela på. Kristdemokraterna har därför valt att satsa en del av de 63 miljarderna på områden utanför det som ryms i utgiftsområdena 13 och 14, just med vetskap om att allt hänger ihop och att det är helheten som har betydelse. Herr talman! Jag står självfallet bakom alla kristdemokraternas reservationer på detta område. För tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationerna 1 och 22.

Herr talman! Jag skulle vilja säga emot Hans Andersson när han säger att borgerligheten är splittrad. Vi kan ta ytterligare exempel. Det är ganska självklart att man i opposition driver var sin politisk linje. Jag har stora förhoppningar, utifrån den gemensamma reservation vi har kommit fram till när det gäller den allmänna inriktningen av arbetsmarknadspolitiken, att vi också skulle kunna skapa ett regeringsunderlag ihop som håller för en bra regeringspolitik. Jag funderar mycket över varför Vänsterpartiet inte tog till vara det när vi framförde precis samma synpunkter i utskottet på anställningsstöd. Vi undrade om det, när man skulle se över reglerna för återkvalificering till a-kassan, fanns möjlighet att också förenkla de olika anställningsstöden. Vi menade att man skulle kunna lägga ihop dem och skapa ett enklare regelverk. Precis detta uttalade vi i utskottet. Ingenting av detta kom till resultat. Jag upplever att det är så med ganska mycket. Det är så med de positiva skrivningarna. Man kan inte nöja sig med positiva skrivningar. Det är naturligtvis konkret resultat vi vill se av de förslag vi framför. Då kan man inte nöja sig med någonting och hoppas på att det kanske leder till resultat så småningom. Tycker man att det är positiva förslag vi har att komma med måste man kunna bejaka dem även om de kommer från oppositionen. Jag tycker att det är dåligt av regeringen att inte kunna tillvarata oppositionens förslag om man anser att de är goda och kan tillföra någonting. Då ska man också kunna bifalla förslagen.

Herr talman! Jag kan inte föreställa mig att det skulle vara så stora bekymmer med att slå ihop ett antal anställningsstöd till ett enklare regelverk. Jag tycker inte att Hans Anderssons argumentation håller på det området. När det gäller utbildningskonto eller kompetenskonto kunde jag redan från början, med delbetänkandet, se vilken problematik som detta skulle föra med sig. Om Hans Andersson har läst vårt förslag till utbildningskonto kan han se att vi har ett betydligt bättre alternativ, som man kanske också hade kunnat ta till vara i denna utredning, som vi inte heller fick vara med i. När det gäller de pengar som vi räknar hem på arbetsmarknadsområdet tillför vi dem på andra områden. Det är precis det jag har gått igenom i mitt anförande, men jag kan upprepa det för att Hans Andersson ska ha det klart för sig. Vi föreslår alltså sänkt skatt på arbete. Vi föreslår förnyad näringspolitik som gör att företagare i någon större utsträckning vågar nyanställa. Vi föreslår en stimulans av tjänstesektorn som även om den inte kommer att revolutionera världen kommer att tillföra ett antal nya jobb. Vi tillför mer resurser till kommunerna som kommer att möjliggöra att det skapas fler tjänster i alla kommuner. Det kommer med andra ord att gynna även glesbygdskommuner. Vi föreslår en högre egenfinansiering i a-kassan. Där ligger en stor del av pengarna. Det klarar den enskilde mycket lätt med hjälp av den skattesänkning som alla får del av. Vi prioriterar att sänka skatten på arbete för att uppmuntra till arbete och för att minska marginaleffekterna. Vi har andra förslag på utbildningsområdet, med lärlingsutbildning osv., som gör att ungdomar fortare kan komma ut i arbetslivet. Det finns ganska många förslag, Hans Andersson. Vi har ett solidariskt tänkande i våra förslag. Vart har Vänsterpartiets solidaritet tagit vägen när det gäller regeringssamarbetet? Jag tror att makten har fått Vänsterpartiet att glömma bort änkepensionen, att glömma bort pensionärerna och att näst intill tillåta en bortre parentes. Frågorna kvarstår. Jag beklagar att Hans Andersson inte har någon mer replik.

Herr talman! Nära 1 miljon människor i arbetsför ålder saknar i dag ett eget riktigt arbete. Av olika skäl syns inte alla dessa individer i den officiella arbetslöshetsstatistiken. Det saknas ungefär 300 000 jobb för att lika många ska ha ett arbete i dag som för tio år sedan. År 1990 var nära 4,5 miljoner människor i sysselsättning. Siffran för september i år visar att mindre än 4,2 miljoner är sysselsatta. Arbetsmarknadsåtgärderna ökar kraftigt för närvarande, trots den pågående högkonjunkturen. Det är anmärkningsvärt, eftersom antalet arbetsmarknadsåtgärder normalt sjunker i en högkonjunktur. Situationen för närvarande är emellertid den motsatta. Trenden är tydlig. I genomsnitt ökade antalet arbetsmarknadsåtgärder enligt AMS med nästan 6 % i oktober, och trenden har ytterligare förstärkts. Den svenska arbetsmarknaden är tudelad. I vissa tillväxtregioner skriker företagen efter kvalificerad arbetskraft, medan t.ex. skogslänen i Norrland, glesbygden i Dalsland, östra Skaraborg och delar av sydöstra Sverige har långt ned till 4 % öppen arbetslöshet. I Norrland är den totala arbetslösheten fortfarande över 10 %. Där den är som värst, i Norrbotten, är det en total officiell arbetslöshet på 13,5 %. Fler människor står utanför arbetskraften i dag än t.ex. 1994. Det var det året den förra borgerliga regeringen avslutade sin period och vi hade varit med om efterkrigstidens svåraste lågkonjunktur. Nu har vi högkonjunktur, men trots det står fortfarande fler individer utanför arbetsmarknaden i dag än i början av 1990-talet. De här siffrorna ger en helt annan bild av verkligheten än den glättade bild som regeringen och Vänstern gärna vill ge när det gäller arbetslösheten i Sverige. Herr talman! Det gynnsamma konjunkturläge som nu råder måste utnyttjas betydligt bättre än vad som sker för närvarande. Vad som behövs är en uthållig och stabil tillväxt grundad på företagande, sparande och en sanerad samhällsekonomi. En aktiv arbetsmarknadspolitik i ett sådant läge har stora möjligheter att ge medborgarna en god livskvalitet samt ökade möjligheter att bidra till sin egen och samhällets utveckling. Detta kan då ske med stort mått av frihet och goda möjligheter till ett eget arbete. Jag tror att det är viktigt att var och en kan känna att hon eller han behövs och kan utveckla sin förmåga, utvecklas som människa och förena arbete och familj. Den enskildes kunskaper och kompetens utvecklas på en arbetsmarknad som uppmuntrar mångfald, rörlighet och utbildning. Men för att detta ska uppnås krävs en rad förändringar. Folkpartiet förordar i sin motion att arbetsmarknadspolitiken måste bygga på tilltro till individen. Vi lägger en ökad tyngd vid en god näringspolitik genom företagande, en sund ekonomisk politik och aktiv arbetsmarknadspolitik. Vi hävdar vidare att arbetsmarknadspolitiken måste förbli en statlig angelägenhet. Ändå menar vi att det behövs en långtgående decentralisering inom Arbetsmarknadsverket till den lokala förmedlingen. Det torde vara mer klart än någonsin att arbetet har en stor betydelse inte bara för personlig ekonomi utan också för det sociala värde det förmedlar. Det är extra viktigt att de arbetshandikappade får sin chans i ett modernt arbetsliv. Vi betonar starkt arbetsmarknadens breddning samt vikten av att undvika s.k. flaskhalsar och få en ökad regional balans. Här behövs utbildningsinsatser, och den breddade arbetsmarknaden får vi till stånd genom att öppna för tillväxt inte minst i tjänstesektorn. Det behövs för övrigt en rejäl reform för att komma ifrån den allt större s.k. svartmarknaden. Den har säkerligen sin orsak i en svagare skattemoral, men det är ingen tvekan om att den höga skatten på arbete är en bov i sammanhanget. Vi diskuterar, herr talman, inte skattefrågorna i det här betänkandet, men de har ett starkt samband med hur vi kan underlätta en växande tjänstesektor. Det finns en stor efterfrågan på sådana tjänster, och dessutom har vi en situation då tiotusentals industriarbetsplatser som försvunnit inte kommer tillbaka. Kvinnornas ställning på arbetsmarknaden måste stärkas genom åtgärder, bl.a. genom att bryta det offentliga monopolet. Kvinnor har länge varit låsta till vissa arbetsplatser utan att kunna byta arbetsgivare. Utifrån liberala utgångspunkter är det då viktigt att ge möjligheter såväl att byta arbetsgivare som att byta yrke. Folkpartiets tankar om en försöksverksamhet med friare användning av medlen tror jag är en bra väg, då vi vill att man i större utsträckning ute i landet ska kunna komma längre i att stärka arbetsmarknaden. Vi lägger stor vikt vid arbetsmarknaden för invandrare. Folkpartiet vill dessutom ta itu med den negativa rundgång som kan förekomma mellan arbetsförmedling, socialtjänst och sfi-undervisning. Vi behöver en aktiv utvärdering av de åtgärder som förekommer. Ska det bli möjligt att bryta den pågående utflyttningen från glesbygd till storstadsområden, men även från Sverige till utlandet, krävs ett bättre näringsklimat. Om många fler människor över hela landet ska kunna få arbete krävs en politik som gör det lättare att anställa, att driva företag och att få tillgång till riskkapital - också för småföretag. Det måste också erbjudas en väl fungerande infrastruktur. Det krävs en arbetsmarknadspolitik som är anpassad till en modern tid och till förhållanden som varierar i olika delar av landet. En grundläggande liberal utgångspunkt är att den enskilde ska ha möjlighet att försörja sig och få eget ansvar. Människor måste i högre grad få vad vi kallar makten över den egna vardagen. En fungerande arbetsmarknad kräver ofta att man undanröjer de hinder som finns i dag. Dit hör svårigheten för de s.k. gränsgångarna att kunna bo i ett nordiskt land och arbeta i ett annat och inte sällan dagligen pendla över landgräns. Det behövs vidare en översyn när det gäller utbildningsstöd för praktikplatser, arbetslöshetsersättning mellan länderna samt socialförsäkringssystem och regler i föräldraförsäkringen. Reservation 2 poängterar en skyndsam översyn. Vi har under många år talat om värdet av att tilllämpa den s.k. arbetslinjen. Ändå kan vi konstatera - som Riksdagens revisorer har påpekat - att det blivit allt vanligare att personer lämnar arbetskraften före den allmänna pensionsåldern. Revisorerna slår fast att regeringen nu bör redovisa hur vanligt det är att arbetslöshetsersättning kombineras med annan ersättning och hur vanligt det är att arbetslösa rör sig mellan olika ersättningssystem. Regeringen bör följa upp detta och redovisa sina åtgärder. När de s.k. OTA-jobben, som vände sig till äldre arbetslösa, infördes för några år sedan var Folkpartiet starkt kritiskt. Även om det påstods att äldre arbetslösa som kvalitetshöjare inom olika sektorer skulle få en värdigare situation ifrågasatte vi det. Det var först meningen att OTA skulle upphöra med 1998 års utgång. Sedan blev det nya beskedet att det skulle upphöra den 31 december 1999. Så kom nya beslut om förlängning veckorna före förra årsskiftet: OTA ska vara kvar till december 2000. Nu är vi där igen. De personer som har varit verksamma i OTA vet att åtgärden ska sluta i december. Det är framför allt kvinnor, något eller några få år före uppnådd pensionsålder. Deras alternativ är i de flesta fall öppen arbetslöshet eller aktivitetsgarantin. Skulle de fortsätta inom aktivitetsgarantins ram missar de sina 45 kr extra per dag samt får inga fem veckors betald ledighet. Då kan man verkligen använda sig av aktivitetsgarantins förkortning AGA:n. En fråga inställer sig som jag riktar till utskottsmajoriteten med beryktade statsrådsord: Är detta ett värdigt slut på yrkeskarriären? I dag har vi redan kunnat lyssna av en våldsam kritik mot detta. Christer Skoog har anfört en socialdemokratisk röst, och flera från Blekinge och Vänsterns mer revolutionära banerförare har instämt. Trots detta påstår nu Hans Andersson att vi är på rätt väg: Utvecklingen går rekordartat, och så här bra har det aldrig varit förut. Jag tror att Hans har läst på lite dåligt. Att siffrorna har blivit bättre beror ju till stor del på det som har fösts in i AGA:n, något som Christer Skoog och Camilla Sköld Jansson har bekräftat. Förtidspensioneringen rusar också på med oförminskad fart. När det gäller utskottets mom. 14 har vi, bl.a. i reservation 10, pekat på de uppemot 30 olika arbetsmarknadspolitiska programmen. För vart och ett av dessa finns ett regelverk. Ska man frigöra resurser från arbetsgivare, arbetssökande och förmedlingar krävs att regelsystemen runt programmen förenklas och framför allt att de blir färre till antalet. Mängden insatser leder till något som kan kallas åtgärdsfrossa. Det har länge sagts att handläggning och regler för olika åtgärder skulle förenklas. Och så har det blivit tvärtom. Aktivitetsgarantin kan vara en bra åtgärd om den används rätt, men handläggningsrutinerna kring åtgärden är otroligt krångliga. Ana Maria Narti har tydligt beskrivit det tidigare här i dag. Det blir ett varvlopp som medför mängder av papper. Bara ett ärende med samverkanspart och AF-pool ger ett dussintal blanketter. Om fel görs i ett sådant ärende blir det dubbelt så många blanketter att skicka, uppemot ett 25-tal. Då vill det till att förmedlare och andra håller ordning på allt. Ett annat exempel där förenklingen havererat är anställningsstöden, som växt i antal. I dag finns det fyra olika sådana anställningsstöd med varierande procentsatser, tidsomfattning samt krav för att omfattas av stödet. Det gör det inte speciellt lätt för handläggarna, och risken för att det blir fel är stor. Det här har jag nämnt som besvärande exempel på "förenklingen". Den har blivit komplicerad och ligger bakom blankettraseriet och regelverken som gett åtgärdsfrossa. De nya reglerna kom att gälla från den 1 januari i år, men förändringarna hann knappt komma i gång förrän regeringen på nytt föreslog ytterligare förändring vad gäller anställningsstödet, dvs. särskilt anställningsstöd. Efter detta har regeringen kommit med förslag om förändringar i vårbudgeten, nu med ett utökat särskilt anställningsstöd. Anställningsstödet har nu ändrats fyra gånger på mindre än ett år. Men ordergivningen är tydlig. Ingen möda fick sparas för att städa i statistiken. Det politiska mantrat om att komma ned till 4 % öppen arbetslöshet tog över alltmer, inte sällan till förfång för kvalitet i utbildningen. Herr talman! Folkpartiets uppfattning är att arbetsmarknaden inte fungerar som den borde. Vi är på toppen av en högkonjunktur och ser ändå närmare en miljon människor utanför arbetskraften. Många vill naturligtvis ha ett arbete, också de som inte alltid är aktivt arbetssökande. AMS anser att ökade ansträngningar måste göras för att stimulera ett högre arbetskraftsuttagande, som möjliggör fortsatt uppgång av sysselsättningen. Det skulle rejält avlasta statsbudgetens utgiftssida och tillföra såväl stat som kommun skatteintäkter. Det är därför vi i Folkpartiet vill se en mer offensiv politik. Bristerna i arbetsmarknadens sätt att fungera har bidragit till flera problem: dåligt fungerande lönebildning, höga barriärer för nytillträde på arbetsmarknaden, vilket medför risk för bestående utanförskap, och den arbetsrättsliga regleringen, som också drar med sig problem. Det gäller framför allt för småföretagen. En viktig del i arbetsmarknadspolitiken är att underlätta kvinnligt företagande, som för övrigt skulle vara en del i en positiv tillväxt. När det gäller människors förmåga måste såväl kvinnors som mäns möjligheter och kreativitet bättre tas till vara liksom möjligheten att förena yrkes och familjeliv. Oavsett om konjunkturen är bra eller dålig är de arbetshandikappade alltid i en svår situation på arbetsmarknaden. Statliga insatser för att stärka deras ställning är därför viktiga och bör prioriteras. Att få möjlighet att utföra ett efterfrågat arbete ökar livskvaliteten enormt. Ofta överdrivs svårigheterna som är förknippade med att anställa en person med funktionshinder. Information och enklare anpassning av arbetsmiljön kan ofta räcka för att överbrygga de hindren. Arbetslinjen måste gälla även för handikappade. Förtidspensioneringar ska undvikas i största möjliga utsträckning. Både lönebidrag och anställningar inom Samhall har visat sig vara värdefulla lösningar för många arbetshandikappade. Folkpartiet har alltid prioriterat de arbetshandikappade, en grupp som vi ibland kallar "Det glömda Sverige", alltså grupper som inte har någon stark intressegrupp som kan föra fram deras krav. Folkpartiet kommer därför att fortsätta att stödja dessa grupper så att de får det stöd de behöver. Vi har i vårt budgetalternativ anslagit 170 miljoner kronor extra till stöd för jobb åt arbetshandikappade, såväl till anställningar inom Samhall som till lönebidrag. De här stöden är mycket billiga om man jämför dem med alternativen a-kassa eller förtidspensionering, som annars står till buds för de arbetshandikappade. Det är viktigt att påpeka att lönebidragsanställningar i största möjliga utsträckning måste vara en åtgärd för arbetshandikappade och inte för andra grupper. I ett bättre konjunkturläge måste denna anställningsform renodlas så att det i stort sett bara är arbetshandikappade som kan komma i fråga för en lönebidragsanställning. Lönebidragens tak är sedan många år oförändrat. Det har lett till att det blivit svårare för funktionshindrade med kvalificerad utbildning att få ett adekvat jobb. Folkpartiet anser att taket för lönebidragsanställningar måste höjas. För många grupper är det också långt till a-kassans 80 %. Ett eget arbete, herr talman, har ett egenvärde med flera dimensioner. Därför är en rätt utformad arbetsmarknadspolitik så angelägen. Jag yrkar i första hand bifall till reservationerna 6,

Herr talman! Jag är ofta imponerad av Hans Andersson. Han är som regel bra påläst. I dag har han överträffat det med en annan disciplin. Han har gjort en mycket elegant escape of word, en arbetsmarknadspolitisk åkning. Först är han oerhört kritisk och slår ned på massor av saker. Han talar om att han vill ge svidande kritik, det är skandaler, man bävar inför framtiden, aldrig förut etc. Behandlingen av invandrare och äldre samt avtalspensioneringen fördömer han. Sedan ställer han upp med statsmannaliknande ord och svarar för att allt ändå ska vara ganska gott och väl. Han fick en fråga tidigare i debatten på tal om budget och att få det hela att gå ihop, som han själv nu aktualiserar. Han sade: Vi klarade inte av det, men vi får väl ta det pö om pö. Jag tycker på något sätt att vi ändå ska kräva mer av dem som är statsbärande och stöder regeringen än av de olika förslag som kan finnas. Varför nämnde inte Hans Andersson den stora förstärkning vi ger just de arbetshandikappade? Där har ni själva gått ut i en mycket hård reservation och krävt riksdagens tillkännagivande där ni vill underkänna regeringens politik. Det blir en mycket märklig sillsallad som Hans Andersson lägger upp på detta julbord. Jag vill återkomma i min nästa replik, om jag får chansen, herr talman, för att nämna att vi har ett helt annat koncept. Det är det som gör att vi ändå talar för mycket förbi varandra.

Herr talman! Inför den vänligheten är det tveksamt om jag ska strängt kommentera Hans Anderssons egna ord att han inte har förstått. Det kan bero på att vi har helt andra koncept. På socialistiskt håll ser man ju gärna en mer byråkratiskt hanterad arbetslöshet. Vi säger att den främsta frontlinjen mot arbetslösheten måste vara inom de nya jobben, de växande företagen, mer kvalitet i yrkesutbildning och annat. Med det konceptet blir det färre arbetslösa. Det innebär att det blir ett utrymme för ett höjt a-kassetak utan att för den skull det nödvändigtvis måste kosta mer. Sedan får vi svara, herr talman, som Hans Andersson sade när han inte kunde ge besked exakt på kronan: Vi får väl klara det pö om pö. Vi kommer inte att ha regeringsansvaret de närmaste veckorna vad jag kan förstå. Därför har vi ändå lite rådrum. Det viktiga i en offensiv arbetsmarknadspolitik är att få fram fler jobb. Det löses inte den byråkratiska vägen utan den dynamiska vägen. Där är Folkpartiet berett att satsa mycket. Jag ska inte upprepa de sakerna. Än en gång - till skillnad från Hans Andersson - satsar vi mer på de arbetshandikappade. Där finns möjligheten att stödja Folkpartiets linje i en kommande omröstning.

Herr talman! I detta betänkande, arbetsmarknadsutskottets betänkande AU1, finns de ekonomiska resurserna och utgångspunkten som ligger till grund för en ny och effektiv socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik. Mycket av den grundar sig också på en del av det som diskuterades i det förra betänkandet, dels aktivitetsgarantin, dels en ny och effektiv akasselag - kompletterad med en rad andra olika saker. Detta är viktigt. Syftet med arbetsmarknadspolitiken och vad den leder till är viktigt att lyfta fram. En del är att se till att de lediga jobb som finns kan matchas mot den arbetskraft som finns. Den måste innehålla utbildning. Den måste innehålla andra åtgärder, t.ex. stimulans och fler faktorer som påverkar så att de behov som finns kan täckas av den arbetskraft som finns tillgänglig. Det gäller att kunna täcka vakanser och behov som finns av arbetskraft hos näringslivet och från verksamheternas sida. Varför är det viktigt? Jo, naturligtvis så att man inte för tidigt i en högkonjunktur - som vi befinner oss i nu - drabbas av tillbakagång på grund av flaskhalsproblem och bekymmer att täcka upp och på sätt får avmattning i en ekonomisk tillväxt i förtid. Den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken är en viktig del av den ekonomiska politiken, som i sig inte har något annat syfte än att vi ska kunna klara en välfärd. Det ska vara ett bra land för Sveriges folk som kan utvecklas i rätt riktning, där det finns resurser och möjligheter att klara framtidens uppgifter i politiken och täcka de behov och önskemål som Sveriges folk har. Just nu är arbetsmarknaden inne i en mycket bra utveckling. Det har beskrivits här, även om dysterkvistarna på den borgerliga sidan gör allt för att slå sönder den utveckling som ändå har funnits. Jag tycker att man kan diskutera åtgärder hit och dit, och det går att vända och vrida på procenttal. Men i botten måste en statistik finnas, och man måste vara överens om hur den ska räknas över tiden. Det går att peka på en viktig sak för att vi har en bra utveckling just nu, nämligen att i botten ligger en kraftig sysselsättningstillväxt. Vi tillhör absolut de bästa i Europa i sysselsättningstillväxten. Det är framför allt och nästan uteslutande i privat sektor, precis som det har sagts tidigare. Det var här det inte skulle kunna ske på grund av alla de pålagor och regler som finns i den svenska arbetsmarknadspolitiken. Trots detta sker denna utveckling - trots att bl.a. Kent Olsson många gånger tidigare har sagt att det inte skulle kunna ske. Det är det som är hindret. Det har hänt. Det händer. Vi har en bra utveckling i Sverige på det området. Det är nya jobb i framför allt privat sektor. Det har också raljerats en del kring 4 procentsmålet. Det har bara varit ett trappsteg på vägen. Den socialdemokratiska politiken för arbetsmarknaden handlar ytterst om full sysselsättning. Man kan diskutera det, men man ska vara tydlig och klar över att när målet sattes gällde det den öppna arbetslösheten. Någonting annat har aldrig diskuterats i sig. Det målet har uppnåtts. Nu lägger vi det bakom oss, men inte för att det är oviktigt utan för att nästa mål är än viktigare. År 2004 ska 80 % av den tillgängliga arbetskraften vara i sysselsättning. Det är det som är viktigt nu, i stället för att ha något kineseri om Målet har haft ett viktigt syfte i sig. Det har haft en viktig inverkan på utvecklingen i sig. Det har varit en fokusering på frågorna kring detta. Det har varit en kraftsamling av arbetsmarknaden från AMS:s sida, arbetsförmedlingarnas sida. Det har funnits ett tydligt mål. Det är inte för målets egen skull utan faktiskt för att människor ska kunna vara ute i arbete och för att täcka arbetsmarknadens behov av arbetskraft. Det är viktigt. Nu går vi vidare till nästa delmål. År 2004 ska Vi kan också se att vi har en bra utveckling i landet. Den har fokuserats på tillväxtregionerna. Visst har vi en starkare utveckling där. Men vi har särskilt under den senaste månaden sett att den goda utvecklingen sprider sig i landet. Norrland har nämnts som ett mörkt område för sysselsättningen. Men titta gärna på Västerbotten. Det är väl i högsta grad Norrland också. Där är väldigt bra siffror för sysselsättning och låga arbetslöshetssiffror. Jämtland har också en positiv utveckling just nu, kanske framför allt småföretagarledet som växer till ganska starkt. Det är inte bara Stockholm som växer. Däremot kan vi fortfarande se att det finns regionala obalanser. Dem får vi återkomma till. Det är bl.a. arbetsmarknadspolitiken i sig, men det måste också kombineras med en effektiv regionalpolitik som ser till att jobben sprids bättre i landet. Från vår utgångspunkt är det viktigt att vi har en bra balans med befolkning, sysselsättning och möjligheter att bo och leva i hela Sveriges land. Det är också viktigt för oss socialdemokrater. Allt tar tid. Det finns en frustration för att vi fortfarande har en hög arbetslöshet. Jag kan svara på Kent Olssons fråga. Jag är naturligtvis inte nöjd med den arbetslöshet vi har. Den är fortfarande alldeles för hög. Det vore förmätet att säga någonting annat, i synnerhet som jag representerar ett parti som säger att det enda mål vi kan acceptera är full sysselsättning. När alla som kan, vill och har möjlighet får ett jobb är målet nått. Det är klart att det är dit vi måste nå. Därför kan jag inte säga att jag är nöjd att vi fortfarande har 4 % öppen arbetslöshet, men jag kan vara nöjd med den utveckling som har varit med tanke på det utgångsläge som Kent Olsson m.fl. från den borgerliga sidan lämnade vid regeringsskiftet 1994. Vi vet hur arbetslöshetssiffrorna såg ut då. Från dem har vi pressat oss fram. Nu är vi tillbaka på en sysselsättningsgrad som är likställd med hur det var 1986. Det är fortfarande en bit kvar fram till toppåren som var i början av 90-talet. En förutsättning för att vi ska klara den fortsatta positiva utvecklingen hänger på att vi i botten har starka statsfinanser. Utan dem och en ekonomi som inte klarar av de åtgärder, stimulanser och annat som ska göras på området står vi oss slätt. Då faller hela den delen. Parallellt med en effektiv arbetsmarknadspolitik måste vi också se till att vi håller ordning på statsfinanserna. Det är det som ligger till grund för att nå målet. Det ligger till grund för att man ska kunna nå målet. Det ligger också till grund för att vi får en positiv utveckling i hela samhällsapparaten så att det skapas nya jobb. Man kan inte bara stimulera direkt med statsmedel. Näringslivet, tjänstesektorn osv. måste också utvecklas i positiv riktning. Det skapar den goda cirkeln i det läge som kommit efter den saneringsperiod som i sig var svår. När den nu är över och vi ser att vi har starka finanser får vi njuta lite grann av den goda cirkel som skapats. Arbetsmarknadspolitiken i sig är också viktig i den här delen. Ett led i detta är den nya arbetsmarknadspolitikens inriktning. I stället för mängdåtgärder och volymåtgärder satsar vi på kvalitet riktad individuellt mot den arbetslöse själv utifrån de förutsättningar som var och en har. Det är viktigt inom arbetsmarknadspolitiken att också peka på välfärden. Det är minst lika viktigt att vara med att bidra till en god välfärd genom arbete och att betala skatt som det är att ställa sig i kö och säga att man vill ha del av välfärden. Det är balansen i ett gott samhälle. Man tar både ansvar för att bidra likaväl som man bidrar genom att påvisa de behov som finns. Det åligger regeringen och även de som ansvarar för politiken i riksdagen att se till att det harmoniserar och går ihop också på sikt. 90-talet var en mörk period arbetsmarknadsmässigt. Det vet vi alla. Det är riktigt att vi hade en ordentlig lågkonjunktur i början av 90-talet. Det är rätt. Det hade man också i Europa. Det som är märkligt är att vi i Sverige i början av 90-talet förlorade betydligt fler arbetstillfällen än vad man gjorde i jämförbara länder i Europa. Där kan man diskutera politikens inverkan på det som har skett. När vi nu får en högkonjunktur i Sverige liksom i Europa ökar vi i Sverige sysselsättningen betydligt mer än i Europa i övrigt. Är det en slump? Är det tur? Eller kan det faktiskt bero på att den förda politiken har en viss inverkan på vilken utveckling man har? Jag är ganska övertygad om det sista, om jag ska göra ett eget uttalande om det. Politiken har naturligtvis en betydelse och ger också en stimulans. 90-talet skapade en stor grupp arbetslösa som inte har deltagit i arbetslivet. En del har inte deltagit på många år. Många har lämnat arbetslivet, och andra finns fortfarande kvar. De har blivit hänvisade till en tillvaro utanför arbetsmarknaden. Vi måste känna ett stort ansvar för de människor som fortfarande inte är med. Det är de som inte känner att Sverige går bra när statistiken påvisar det och bankekonomer, Riksbanken osv. säger att Sverige har en oerhört gynnsam och positiv utveckling. Det är klart att de som inte tillhör arbetsmarknaden och inte har möjlighet att ta del av löneutvecklingar och sådana saker inte känner sig delaktiga när det går bra i Sverige. Det är därför som det är så oerhört viktigt att fortsätta att bekämpa arbetslösheten och se till att alla som över huvud taget kan ta ett arbete också kommer ut på arbetsmarknaden. Nu satsar vi på individen, som jag också sade tidigare. Vi går från volymmålen, eftersom det finns förutsättningar för det. Vi satsar på kvalitet riktat mot individen. Det finns möjligheter till det. Arbetsförmedlingarna och Arbetsmarknadsverket fick extra resurser för att kunna klara de stora volymerna av arbetslösa. Volymerna har minskat markant oavsett hur vi räknar. Arbetsmarknadsverket får behålla sina resurser. Det har det fått göra i år, och det får det göra även nästa år. Det får det därför att man ska kunna rikta de resurser som nu frigörs på grund av att volymerna minskar mot kvalitet. Det är klart att det måste ge ett utslag. Det finns en större möjlighet att möta de enskilda personerna utifrån deras egna förutsättningar. Också det är oerhört viktigt i hela denna del. Det skrivs också så väldigt bra. Aktivitetsgarantin har kritiserats. Det har också lyfts fram här i kammaren i dag, dels vad gäller det här betänkandet, dels vad gäller det betänkande som tidigare debatterades. I det fall man inte har utfört aktivitetsgarantin på det sätt som denna kammare har beslutat finns det anledning för oss att vara kritiska och säga: AMS måste följa upp detta. AMS har antagit ett kvalitetssäkringsprogram som går ut på att man ska se till att de arbetslösa får rätt behandling i aktivitetsgarantin oavsett var de bor i Sveriges land. Det är väldigt viktigt att följa upp den delen. De exempel som är bra måste man ta fram. Man måste se till att det blir utbildning på arbetsförmedlingar och information kring den här delen så att den arbetslöse som är med i garantin får den behandling och den aktivitet som den arbetslöse har rätt att själv begära. Det är väldigt viktigt. Det finns ett ansvar för hela utskottet och för hela kammaren att följa upp den delen. Jag har backat och läst vad som står i riksdagsbeslutet. Det finns ingenting där som man skulle kunna göra om eller som man skulle ha gjort på något annat sätt. Det är i verkställigheten som det är viktigt att se till att det blir bra. Man har här hänvisat till OTA. Den åtgärden har t.o.m. prisats av dem som inledningsvis var oerhört negativa till OTA. Minnesbilden av detta har jag fått mig beskrivet, eftersom jag inte fanns med på den tiden i arbetsmarknadsutskottet. När OTA infördes var det ungefär lika massiv kritik som vi i dag hör om aktivitetsgarantin. När den ska slussas ut, vilket sades väldigt tydligt och klart, prisas den som en oerhört bra åtgärd av såväl de politiska partier som var negativa när den infördes som de som berördes av den. Det tror jag är viktigt att poängtera i den debatt som har varit. Den nya socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken är inriktad på individuell frihet med ett kollektivt skyddsnät inom räckhåll om någonting händer. Jag kan göra en liten kort vinkling mot det som har sagts från moderat håll. Man säger: Satsa på individen. Det handlar mycket om det i den här delen. Reservationerna är precis som Hans Andersson säger. Det är en förfärlig massa retorik och en förfärlig massa ord. Men det finns egentligen inget förslag till hur man ska nå de syften som man ändå pekar på i den här delen. Det finns ledord som egentligen går som ett eko från Arvid Lindmans tid: Sänk skatten! Det är lösningen för arbetsmarknadspolitiken. Det går också igenom reservationerna. Det är lite trist att det inte finns något mer förslag. Jag skulle gärna ansluta mig till det som kan förbättra. Men då måste man också påvisa vilka förslag och vilka åtgärder som skulle kunna förbättra så att man kan få en bättre arbetsmarknadspolitik. Där tycker jag att det gapar ganska tomt. Det här är lite grann början av den nya arbetsmarknadspolitiken. Jag skall till sist runda av med att säga följande. Det finns naturligtvis mycket mer som man måste gå vidare med. Man måste satsa mer på de arbetshandikappade och de som står utanför samhället och inte ens finns med i en a-kassa och som kanske är beroende av socialbidrag osv. Vi har en eftersläpning gentemot våra invandrare, som också måste gå in i den nya arbetsmarknadspolitiken. Vi har deltidsarbetslösheten, som inte är tillfredsställande. Vi har också många som får sluta i förtid med förslitningsskador och sådant. Det har vi all anledning att titta närmare på. Vi kommer att återkomma med ett förslag, diskussioner och också beslut i utskottet under kommande år. I framtidens socialdemokratiska samhälle har alla en plats, och alla ska ha en plats. Till sist vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet i dess helhet och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Jag vet inte om Sven-Erik Österberg möjligtvis har sovit under delar av den tidigare debatten. Jag hade åtminstone tiotalet förslag på möjligheter att förbättra arbetsmarknaden som jag nämnde i mitt anförande, och jag kan komplettera med fler. Men jag vill inte ta min repliktid till detta. Jag noterar att Sven-Erik Österberg hade en viss internkritik eller självkritik när det gäller firandet kring 4-procentsmålet. Det tycker jag var positivt att han bejakade. Det kanske inte var så lyckat att gå ut med stora pamfletter och skrifter i samband med det. När det gäller 80-procentsmålet, sysselsättningsmålet, som ju är det intressanta, så hävdar Konjunkturinstitutet att man inte kommer att uppnå det beroende på att arbetskraftsbristen kommer att göra att flaskhalsarna blir så stora och omfattande att de kommer att fungera tillväxthämmande. Vad avser regeringen göra för att förhindra detta och underlätta det hela så att inte arbetskraftsbristen blir ett faktum i stora delar av Sverige? Jag har inte förstått att Sven-Erik Österberg har anfört några förslag när han tog upp den problematiken. Mina frågor från tidigare debattinlägg här i kammaren kvarstår: Vad ska hända med dem som blir kvar år efter år i aktivitetsgarantin? Människor måste få ett besked. Kan man hålla på i 10 eller i 15 år i aktivitetsgarantin om man inte får ett jobb eller hittar en reguljär utbildning som passar? När det gäller det citat om vem det är som styr Sverige som jag nämnde angående Sven-Erik Österbergs uttalande om anställningsstödet och återkvalificeringen till a-kassan skulle jag gärna vilja ha en belysning av den frågan.
Herr talman! När det gäller aktivitetsgarantin och den delen är det i teorin i dag, som det ser ut i betänkandet, så att man kan vara i aktivitetsgarantin i princip fram till pensionsålder. Så ser det ut. Därför förstår jag inte resonemanget som fördes tidigare om att det skulle finnas någon bortre parentes i den delen. Där har man aktiviteten. Meningen med aktiviteten är inte att man ska rulla där år ut och år in, utan den är en passage där man får stimulans och utbildning och blir aktiverad på ett sätt så att man också kan gå ut på den öppna arbetsmarknaden. Detta är också vad som sker. Det ser vi om vi tittar på aktivitetsgarantin. Nu har ju den varit i gång under väldigt kort tid och naturligtvis haft barnsjukdomar från början, vilket också har pekats på. Men det har gjorts ett antal stickprov som har visat att under en tremånadersperiod har ca 20 % av dem som har gått in också gått ut ur aktiviteten. Jag tycker att det är ett ganska bra betyg. Det visar att aktiviteten har varit effektiv. Där den har fungerat väl så har den fungerat mycket väl. Den har också gett mycket goda resultat. Det tycker jag finns all anledning att understryka när det gäller aktivitetsgarantin. Ingen ska rulla i en förfärlig massa år, år ut och år in, i aktivitetsgarantin. Det skriver vi också lite grann om i betänkandet. Sedan kan det ju finnas människor som av olika orsaker har oerhört svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Det känner vi alla till. Det är där som diskussionen om övergångsarbetsmarknaden kommer in. Man ska kunna få en sysselsättning och ett arbete som ligger vid sidan av och som gör att man inte ska bli kvar i aktiviteten. Men det är för tidigt att gå in med det nu. För vem kan döma ut dem som är i aktivitetsgarantin i dag och inte kommer ut i jobb, och säga att de aldrig kommer att få något jobb i det här läget? Aktiviteten har varit i gång i knappt ett antal månader. Det är alltså alldeles för tidigt. Detta är någonting man får återkomma till i det politiska arbetet. Då får vi se vad som ska hända efter aktivitetsgarantin.
Herr talman! Jag tackar för svaret på en fråga. De bägge andra kvarstår. Dem vill jag upprepa, dock utan att nämna dem igen. Det är inte meningen att någon ska vara kvar i aktivitetsgarantin, uttrycker Sven-Erik Österberg det. Men om man blir det så är alltså svaret i dag: Ja, man kan vara där i all evighet. Men om ett tag ska vi titta på frågan igen. Är det några som är kvar då så kommer man alltså att fundera över det som vi tror måste komplettera aktivitetsgarantin, nämligen en övergångsarbetsmarknad. Det är alltså det besked som Sven-Erik Österberg är beredd att ge i dag. Jag tycker att det är beklagligt för alla människor som befinner sig i aktivitetsgarantin och som något börjar förtvivla. De som gick in under försöksperioden har nu varit där i ett ganska stort antal månader. Jag tror att merparten kommer att komma ut i någon av de här två sakerna som man kan välja på. Men det kommer också att finnas människor som är kvar. Jag tror att både Sven-Erik Österberg och jag har den kunskapen redan i dag. Därför tycker jag att det vore värdigt att ge de här människorna ett besked om vad som ska hända.
Herr talman! Om man har varit öppet arbetslös i två år och sedan går in i aktivitetsgarantin så kan man inte säga att man har varit i den för länge om man har varit där i fem sex sju månader i förhållande till den tid som man har varit öppet arbetslös. Det är klart att detta måste ges en reell chans. Till viss del tillmötesgår jag Maria Larsson om det här. Ingen ska gå år ut och år in här. Det är den yttersta meningen. Det är också därför som vi diskuterar övergångsmarknaden i det här läget i betänkandet. Det är väldigt förmätet att redan nu tala om vad som ska hända om fyra fem år - eller vad det nu är för tidsperiod. Det kan inte jag utfästa på något sätt här för det vet vi inte i nuläget. I så fall måste man diskutera - det tillhör den diskussionen - hur arbetsmarknaden ser ut nästa höst och när vi kommer till 2002. Hur vet vi det i dag? Det är någonting som man får återkomma med. Men jag vill gärna försäkra att ingen ska rulla en förfärlig massa år i en aktivitetsgaranti som inte leder någon vart. Då ska det finnas ett sidospår som det är möjligt att koppla in på så att de människor som har varit i aktiviteten får en bättre tillvaro. Det tycker jag är ett ganska klart och rakt besked, som Maria Larsson kan vara nöjd med. Jag tycker att man ska lyssna på facket. Jag tycker inte att det är fel att lyssna på facket om det har vettiga synpunkter eller på småföretagarna, eller någon annan organisation, om de har vettiga synpunkter. Jag tillhör dem som faktiskt lyssnar över hela ledet. Jag går på småföretagarnas möten, jag lyssnar på facket och jag är också på SAF:s möten och lyssnar på vad de för fram. Finns det vettiga idéer som man kan tillföra politiken så tycker jag att man kan använda dem. I det här fallet hade facket en vettig idé som jag tyckte att det fanns anledning att göra politik av. Vi har faktiskt inte briljerat någonting med 4 procentsmålet. Jag tycker att det har passerat utan någon förfärlig baluns. Det är medierna som har pekat på det här. Jag tycker ändå att man kan framhålla att man har nått ett mål 2000 som man satte 1996. Då kan det inte vara fel att tala om att man har nått det. Jag tycker att det har skett på ett diskret sätt som vi inte alls behöver skämmas för. Men som sagt var: Nu är det sikte på 80-procentsmålet som gäller.
Herr talman! Diskret eller indiskret - det kan man ju i och för sig diskutera. Men jag noterade däremot att Sven-Erik Österberg inte basunerar ut 4 procentsmålet på samma sätt som Göran Persson och Björn Rosengren. Det är en klädsam blygsamhet som jag har all förståelse för. Med tanke på hur situationen ser ut skulle jag också vara klädsamt blygsam. Det finns ju faktiskt en miljon arbetslösa. Jag skulle vilja fråga Sven-Erik Österberg, som är så nöjd: Vad är det i den socialdemokratiska politiken som tyder på att arbetslösheten ska minska? Bortsett från marknaden - vad vidtar ni för åtgärder? Tar ni till er någonting av Småföretagsdelegationens förslag? Gör ni något som småföretagarna vill? Finns det någonting i det arbetsmarknadspolitiska åtgärdsprogrammet som ger effektivare arbetsmarknad mer än att ni följer vårt förslag - vilket vi tackar och tar emot för - om att man inte ska se på volym utan på kvalitet? Jag har nämligen inte sett att ni gör någonting egentligen, mer än att tro på marknaden. Det vore intressant att få höra om något av de förslag som ni lägger fram vad gäller arbetsmarknadspolitik och vad gäller företagspolitik. Om Sven-Erik Österberg läser vår gemensamma reservation ser han att där står oerhört mycket. Vad vill han göra? Läser han dessutom vårt särskilda yttrande ser han att där också finns en hel del förslag om detta. Bl.a. säger vi att vi ska följa Sven-Erik Österberg säger att det är viktigt att vi ska kunna klara välfärden och få ned arbetslösheten. Det kan vi vara överens om. Men situationen är sådan att ni inte har klarat välfärden! Vi har ju sjukhusköerna och de stora problemen. Att säga att ni har klarat välfärden är väl att ta i. Den klädsamma blygsamheten i början har fått lite andra uttydningar mot slutet. Men som sagt var: Vad gör ni för att minska arbetslösheten?